Herr talman! Jag har inte hört någon uttrycka fientlighet mot Stockholmsområdet i den här debatten i kammaren. Det är självklart att vi måste ha en huvudstad och att en hel del funktioner måste vara samlade där. I utkantsregionerna i landet har vi lyckats lösa en hel del av problemen inom den offentliga sektorn genom att ta ut den skattesats som folk gärna vill ha för att upprätthålla en offentlig service. Denna skatt är både tre och fyra kronor högre än skatten i Stockholm. Invånarna i Stockholm har således fortfarande en marginal för att kunna förbättra sin offentliga service. När det gäller produktivitetsdelegationen vill jag minnas att en av ledamöterna häromkvällen uttalade sig i TV och tyckte att det bästa kanske hade varit om det här inte hade skrivits, eftersom den inte hade gett ett rättvisande resultat av de verkliga förhållandena.
Herr talman! Jag tycker inte att det är ett mål för Sverige att öka skatterna. Vad jag talar om är att Stockholm behövs som tillväxtregion och att vi som bor och verkar i Stockholm skall ha möjlighet att utvecklas här i landet. Stockholm har betydelse för hela Sverige. Det är därför betydelsefullt att vi får fortsätta att utveckla Stockholm till något ännu bättre än vad det är, t.ex. till kulturhuvudstad år
Herr talman! Det finns inget vetenskapligt bevis för att låga skatter ger bättre tillväxt. Det kan t.o.m. vara så att man i de delar av landet där man har högre inkomst per capita och bättre produktivitet än Stockholm, har kostat på en bättre infrastruktur och kommunal service och därför fått en bättre tillväxt. Det är också något att fundera över. Jag vill också minnas att när det gäller den regionalpolitiska utredningen som gjordes inför den stora propositionen 90, tog man hänsyn till de totala statliga insatserna i olika regioner. Stockholm låg i en av topparna, eftersom en hel del statliga myndigheter och institutioner finns i

Herr talman! Jag har i en motion under den allmänna motionstiden uppmärksammat den situation som råder på arbetsmarknaden inom en viss, speciell region, nämligen den nordligaste regionen i vårt avlånga land -- Karesuando församling och de norra delarna av Pajala kommun, som jag i motionen kallar nordöstra Norrbotten. Det här området tillhör faktiskt också vårt land. På drygt tre rader avfärdar utskottet min motion med motiveringen att det här området tillhör stödområde 1. Därmed tillhör området den region som är högst prioriterad när det gäller regionalpolitiska insatser, anser utskottet, och således behövs enligt utskottet inga ytterligare åtgärder. Den sammanfattningen kan man göra av utskottets skrivning. Den här regionen uppvisar i dag den i särklass högsta arbetslösheten i landet -- i stort sett var tredje arbetsför människa står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Då är icke placeringen av regionen i stödområde 1 till fyllest. Det är således 30 % -- ni hörde rätt, det var inte 3 % utan 30 % -- som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Sysselsättningen i den här regionen, den lilla sysselsättning som finns, upprätthålls i stor utsträckning genom Samhall, som är den största industrin i regionen, genom olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och givetvis genom en krympande offentlig sektor. Som den nordligaste rösten i den här församlingen anser jag det vara synnerligen angeläget att den här regionen ej får utarmas, och det gör den om man inte vidtar några extraordinära åtgärder. Ragnar Lassinantti, en känd profil tidigare i den här församlingen och sedermera landshövding, gjorde på sin tid många gånger från riksdagens talarstol gällande att Sveriges riksdag har ett speciellt ansvar för den här regionen alltsedan drottning Kristinas tid. Det var nämligen hon som såg till att den här sista svenska utposten i norr hade en bofast befolkning. Om inte åtgärder vidtas för den här bygden så att människorna på orten kan finna sitt levebröd, finns det i längden inga förutsättningar för den här regionen att överleva. Jag har icke för avsikt att yrka bifall till min motion, då det inte finns förutsättningar för några framgångar gentemot ett enigt utskott, utan jag får väl på nytt aktualisera de här problemen på annat sätt. Jag har exempelvis varje gång vi fått en ny arbetsmarknadsminister genom en enkel fråga aktualiserat problemen i regionen, och varje gång har jag i stort sett fått samma svar från det berörda statsrådet. Det är således med stort intresse jag ser på svaret på min kommande fråga från den nye arbetsmarknadsministern.

Herr talman! Den debatt vi nu och under många år har fört, har av många, ofta med litet nedlåtande ton, benämnts som hembygdens dag. Det blir en blandning av att utskottsföreträdarna talar för helheten, avvägningen mellan argumenten i olika motioner, och att enskilda motionärer med all kraft argumenterar just för sin sak, och ibland känner motionärerna kanske en viss vanmakt över att utskottet har så svårt att lyssna och framför allt att ta fasta på deras argument och omsätta dem i handling. Det ligger emellertid i systemets natur i ett centraliserat samhälle, där väldigt mycket är statligt reglerat och där centralmakten fattar ganska många av besluten, att denna spänning mellan regioner och centralmakt uppstår. Nu börjar, herr talman, nya vindar blåsa, vilket flera talare redan har uppmärksammat. Detta speglar debatter och utveckling i det framtida Europa. På något sätt får regionerna, regionernas företrädare och deras argument en ökad legitimitet även i parlamentet, och det tror jag är utomordentligt värdefullt. Jag tror att det var Per Stenmarck som tidigare i debatten sade att regionalpolitiken har varit väl mycket fixerad vid problemen och fördelningen av givna resurser. I stället borde regionalpolitiken ta fasta på de möjligheter som finns ute i olika regioner och på det sättet utveckla mångfalden och se det som en tillväxtfaktor. Även Bertil Persson och Birgitta Wistrand har varit inne på just de nya regionbegreppen, där regionerna Stockholm och Sydsverige utvecklas. Detta gäller givetvis också för Västsverige, vilket Kent Olsson talade om. Jag tror att den här debatten kommer mer och mer och att just dagens debatt bildar någon form av vattendelare mellan det gamla och det nya, och jag och -- tror jag -- många med mig välkomnar detta. Om vi ökar avregleringen och minskar den statliga regleringen behöver vi dessutom, herr talman, inte tala så mycket om regionernas utveckling i framtiden. Då får nämligen regionerna automatiskt en legitimitet och en behörighet att fatta beslut om sin egen framtid. Det ligger i linje med det vi kallar regionernas Europa, och i den utvecklingen har alla regioner med sina förutsättningar en möjlighet att spela en aktiv roll. Den utvecklingen hälsar jag med stor tillfredsställelse.

Herr talman! Konsumentpolitikens inriktning lades fast av riksdagen redan under våren 1986. Denna inriktning gäller fortfarande och har nära anknytning till årets budgetproposition samt lagutskottets betänkande 1991/92:24 som vi nu diskuterar. Vi socialdemokrater prioriterar en tydlig inriktning på hushållsekonomiska frågor. Särskilt svaga grupper skall stödjas. Fler skall engageras i konsumentfrågorna. Där skall folkrörelsernas roll betonas. Inte minst viktiga är de prispressargrupper som LO-distrikt och PRO bildat och som aktivt arbetar mot prishöjningar såväl i grossist som i handelsleden eller i samband med höjningar av avgifter i banker. Så sent som för några veckor sedan försökte ju olika led höja priserna på konsumentens bekostnad. Det är därför viktigt att den lokala verksamheten utökas och utvecklas. Målet för konsumentpolitiken skall vara att stödja hushållen att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. För att det målet skall uppnås krävs det en samverkan mellan olika parter. I Sverige finns det ett bra skydd för konsumenterna. I den svenska modellen löses många konsumentproblem genom förebyggande verksamhet, som bl.a. har formen av förhandlingar med näringslivet både centralt och lokalt. Givetvis kan vi inte klara av allt genom förebyggande åtgärder. Det behövs också en väl utbyggd lagstiftning. Målet för den socialdemokratiska konsumentpolitiken skall alltså vara att stödja hushållen i deras strävan att effektivt utnyttja sina resurser samt att stärka konsumenternas ställning på marknaden. Konsumentpolitiken skall sålunda tydligare inriktas på hushållsekonomiska frågor, särskilt på frågor om hushållens baskonsumtion. Herr talman! Jag skall så något kommentera skrivningen i betänkandet och de reservationer som fogats till detta betänkande om konsumentpolitiska frågor. Rindborg framförs kritik mot utvecklingen av den svenska konsumentpolitiken, vilken bygger på att konsumenten skall ha en stark ställning enligt en solidarisk socialdemokratisk politik. Enligt motionären är det angeläget att ge regeringen hans avsikt till känna, dvs. att främja marknadsekonomin, där en fungerande pris och prestationskonkurrens utgör konsumentskyddets viktigaste garant. Det uttalande som görs i föreliggande budgetproposition om vikten av konkurrens för en väl fungerande marknad till gagn för konsumenterna tyder på att regeringen anser att den framtida konsumentpolitiken skall grundas på ett marknadsekonomiskt synsätt. Herr talman! Detta synsätt vänder vi socialdemokrater oss emot på det bestämdaste. Några kommentarer när det gäller de socialdemokratiska reservationerna. Först något om översynen av konsumentpolitiken. Vi socialdemokrater delar motionärernas uppfattning, vilken kommer till uttryck i motion 1991/92:L712, när det gäller betydelsen av EFTA:s ministerdeklaration på konsumentområdet. Enligt vår mening bör regeringen vid utformningen av direktiven till den aviserade utredningen särskilt beakta vad som däri framförs. Också när det gäller yrkande 2 i nämnda motion delar vi motionärernas uppfattning om nödvändigheten av att konsumentverket ges möjligheter att omedelbart börja arbeta med de inför EG-anpassningen strategiska frågorna. Behovet av resurser för att konsumentverket skall kunna ta vara på svenska konsumenters intressen inom ramen för ett EES-avtal bör, tycker vi socialdemokrater, särskilt uppmärksammas av regeringen. Sedan något om den reservation som handlar om en utvärdering av miljömärkningen. Vi socialdemokrater ser allvarligt på det faktum att det i budgetpropositionen inte finns någon närmare utvärdering av det arbete som hittills bedrivits i fråga om miljömärkningen. I linje med vad som anförs i en av motionerna anser vi socialdemokrater att det vore värdefullt om en sådan utvärdering kom till stånd -- särskilt mot bakgrund av den kritik som bl.a. i massmedia framförts mot verksamheten. Enligt vår mening bör regeringen omgående ta initiativ i det här sammanhanget och därefter redovisa sina bedömningar och eventuella förslag till riksdagen. Den omständigheten att EG:s miljöministrar kommit överens om en förordning om miljömärkning inom EG utgör inte skäl för att en utvärdering i enlighet med motionen inte skall komma till stånd. Beträffande den obligatoriska miljöfarlighetsmärkningen vill jag framhålla att vi socialdemokrater anser det vara ytterst positivt om produkter i större omfattning än som för närvarande är fallet kan märkas med avseende på vilka miljöfarliga ämnen de innehåller. Enligt vår mening är tiden nu mogen att överväga sådana föreskrifter. Vi socialdemokrater anser att det ingalunda är självklart att sådana föreskrifter skulle uppfattas som tekniska handelshinder. Inom EG har miljöintressen godtagits som grund för särbestämmelser. Mot bakgrund av det som här anförts anser vi att den här frågan kräver ytterligare övervägande. Det bör ankomma på regeringen att föranstalta om en utredning, som får i uppdrag att närmare belysa frågan och att avlämna erforderliga förslag till riksdagen. Beträffande reservationen om extrapriser vill jag säga att det enligt vår mening är mycket angeläget att konkurrenskommitténs förslag till åtgärder mot extrapriser snarast leder till lagstiftning. Som framhålls i motionen, och det framgår också av konkurrenskommitténs betänkande, används systemet med extrapriser i en omfattning och på ett sådant sätt som är helt oacceptabelt från konsumentsynpunkt. Sålunda saluförs vissa varor alltid till extrapris. Prisinformationen blir därför helt missvisande. I likhet med motionärerna anser vi att tiden nu är mogen för en genomgripande sanering när det gäller extrapriserna och liknande prissättningar. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med förslag om de åtgärder som behöver vidtas för att det skall vara möjligt att åstadkomma den sanering som är nödvändig när det gäller extrapriserna. Angående konsumenternas avbetalningsrätt har vi, efter att ha prövat en mängd olika skäl, ställt oss bakom förslaget om att konsumenterna bör ha en i princip ovillkorlig rätt att avbeställa ett köp. Riksdagen erinrade emellertid samtidigt om att det självfallet är angeläget att regelsystemet utformas så, att näringsidkarna inte drabbas av några förluster på grund av avbeställningar. Vidare är det viktigt, framhöll riksdagen, att reglerna inte uppmuntrar konsumenterna till oöverlagda köp. Näringsidkarna borde därför ha rätt till ersättning när avbeställning sker. I enlighet med riksdagsbeslutet ansågs förslaget i propositionen vad gäller ersättningsrättens generella omfattning innebära en fullt godtagbar avvägning mellan de olika intressen som det handlade om i den här frågan. Enligt vår mening har inte några nya omständigheter tillkommit som bör föranleda att riksdagen nu frångår sina tidigare ställningstaganden beträffande avbeställningsrätten enligt den nu gällande konsumentköplagen. Herr talman! Vi socialdemokrater understryker vikten av vad som framförs i alla de fem reservationer som är fogade till betänkandet. Med tanke på riksdagens arbete yrkar jag härmed bifall till reservationerna 2, 3 och 4 samt avslag på utskottets hemställan i motsvarande moment.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

Herr talman! Vänsterpartiets representant i lagutskottet var inte närvarande när det här betänkandet justerades. Därför kan man av betänkandet inte utläsa hur vänsterpartiet ser på de här frågorna. Jag vill därför inledningsvis säga att vi yrkar bifall till samtliga reservationer till betänkandet. Vi står också bakom de yrkanden från vänsterpartiet som finns med i motioner som behandlas i betänkandet. Men jag tänker endast yrka bifall till yrkande 8 i vår partimotion Jo646, som handlar om miljömärkningsstyrelsens sammansättning. Elisabeth Persson skall senare tala om en del av de saker som är berörda i detta betänkande. Jag tänker tala om framför allt två aspekter, dels den som har med miljömärkningen att göra, dels den som har att göra med ett utökat ekonomiskt stöd till konsumentorganisationer, med utgångspunkt i det beslut som fattades i samband med att riksdagen beslutade om en ny livsmedelspolitik. Jag skulle först gärna vilja säga att vi i Vänsterpartiet menar att konsumentpolitiken är ett mycket viktigt område. Det kommer att bli ännu viktigare i framtiden, därför att vi, egentligen oavsett om Sverige blir medlem i EG eller inte, står inför en period med ökad internationalisering på många olika områden. Detta kommer att ställa krav på konsumenterna, att de är medvetna och har ett bra underlag för att göra medvetna val när det gäller olika produkter, att de har tillgång till god information. Detta förutsätter att vi från samhällets sida kan avsätta resurser för samhällets myndigheters arbete på detta område. Det gäller t.ex. konsumentverket. Men vi ser också med oro på att man i många kommuner, hårt trängda av det svåra ekonomiska läget, känner sig nödda och tvungna att dra ned just på de lokala konsumentrådgivarnas verksamhet. Vi tycker att det är mycket oroande, för det är en verksamhet som det finns ett mycket stort och ökande behov av inför framtiden. Men det behövs också i den här tiden av internationalisering resurser för de ideella konsumentorganisationerna, särskilt i ett uppbyggnadsskede. Det är så, måste vi konstatera, att konsumentrörelsen i Sverige befinner sig på ett uppbyggnadsstadium. Det finns några väl etablerade konsumentorganisationer. Men det finns också många nya, som bedriver ett viktigt arbete, men som har svårt att avsätta resurser t.ex. för internationella kontakter med motsvarande organisationer. Det internationella samarbetet är av allra största betydelse om konsumentorganisationerna skall kunna fungera som effektiva lobbyister för sina intressen, både när det gäller EFTA och när det gäller EG samt i andra internationella sammanhang. När riksdagen beslutade om en ny livsmedelspolitik, anslog man också pengar -- det var efter en motion från vänsterpartiet -- för just konsumentpolitiskt arbete i ideella organisationer på livsmedelspolitikens område. Vi har från Vänsterpartiets sida föreslagit att man nu skulle utöka de resurserna, att man skulle gå upp från 2 milj.kr. till 5 milj.kr. Vi tycker att det är ett i sammanhanget marginellt belopp, men av allra största betydelse, både för det internationella samarbetet och för möjigheterna att anordna kurser, konferenser och olika typer av verksamheter här i landet. Vi tycker att det är beklagansvärt att vi inte har fått gehör för det kravet. Sedan skulle jag vilja säga några ord om miljömärkningen. Det finns motioner både från Vänsterpartiet och från Socialdemokraterna. Vi kräver att man skall se över det svenska miljömärkningsarbetet och fundera på om man inte skall förändra miljömärkningsstyrelsens sammansättning. Den är nu partssammansatt. Där finns många olika intressen; Industriförbundet, konsumentintressen, m.fl. Man har försökt att jämka ihop alla. Erfarenheterna efter två år är inte så goda. Man borde se över om man kanske skulle ha någon annan typ av sammansätting. Styrelsen skulle kanske inte vara partssammansatt. Konsekvensen av denna partssammansättning är bromsande. betänkandet sägs det att det inte är aktuellt att göra någon översyn nu, med hänsyn till att man inom EG håller på att diskutera fram ett frivilligt miljömärkningssystem. Jag tycker att det visar en beklagansvärd passivitet inför det arbete som bedrivs i EG. Det är just under denna period som man har möjligheter att komma med svenska förslag på området, utvärdera vårt eget arbete, se vad som är bra och vad som behöver förbättras, för att sedan föra de kraven vidare i de internationella sammanhangen. Detta är ytterligare ett utslag av passivitet, att man bara vill vänta och se. Dessutom är EG:s system frivilligt och står alltså på inget sätt i motsättning till de nationella system som växer fram. Jag tycker att det är beklagligt att utskottet inte har valt ett mer aktivt förhållningssätt till detta. Vi har också från Vänsterpartiets sida velat att man skulle anvisa resurser till miljömärkningsstyrelsen. Tanken är att verksamheten skall finansieras med avgifter på de produkter som blir miljömärkta. Men eftersom arbetet går så sakta och man inte har lyckats åstadkomma så många konkreta resultat, får man heller inte in några resurser för att finansiera verksamheten. Vi menar att samhället därför under ytterligare en tid måste stötta detta arbete, så att det kan intensifieras och inte drar ut ytterligare på tiden. Ur konsumentperspektiv är det mycket angeläget att man har en bra miljömärkning. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar som sagt bifall till motion Jo646 yrkande 8. Även i övrigt står vi bakom Vänsterpartiet förslag och jag yrkar bifall till reservationerna till betänkandet.

Herr talman! Konsumentpolitiken är ett av de områden som genom EES-avtalet med nödvändighet kommer att samordnas med EG:s regelsystem. Konsumentpolitik handlar om varor och tjänster, som genom närmandet till EG kommer att röra sig fritt över gränserna. Konsumenterna kommer att få tillgång till större utbud av varor och tjänster, och konkurrensen mellan olika företag kommer att öka. Det gynnar konsumenterna genom lägre priser och bättre kvalitet. Marknadsekonomin kommer att få större genomslag när marknaden blir större. På flera för konsumenten viktiga områden är konkurrensen alltför begränsad i dag. Sveriges anslutning till EG kommer att gynna svenska konsumenter. Vid det besök som utskottet gjorde härförleden hos konsumentverket framgick att verket ligger väl framme i förberedelserna av en EG-anpassning av konsumentpolitiken. Verket har under senare år intensivt och framgångsrikt deltagit i det internationella arbetet. Regeringen förutskickar i budgetpropositionen att en kommitté kommer att tillsättas för att se över konsumentfrågorna, dels med tanke på EES avtalet, som förpliktar EFTA-länderna att i sin nationella lagstiftning införa de EG-regler som omfattas av avtalet, dels med tanke på en skärpt konkurrenslagstiftning och avreglering. Jag skulle sedan, herr talman, vilja ta upp de fem socialdemokratiska reservationer som har fogats till betänkandet. Sammanfattningsvis kan sägas om de tre första att regeringen följer de frågor som tas upp i reservationerna, och att det därför inte behövs något uttalande från riksdagen. Kravet på obligatorisk miljömärkning skulle i vissa fall kunna uppfattas som ett tekniskt handelshinder, och då vet vi att det kommer motåtgärder från EG länderna, vilket kan skada svensk export. Det är verkligen inte någon önskvärd situation i nuläget. Att lagreglera prissättning leder till prisstelhet, som på sikt missgynnar konsumenterna. Det förvånar mig att Socialdemokraterna driver den här frågan. Det finns nämligen ingen bättre prisreglering än en väl fungerande marknadsekonomi. I reservation nr 5 motsätter sig Socialdemokraterna en eventuell översyn av avbeställningsrätten för varor och tjänster, som majoriteten begär att regeringen skall ta ställning till. Jag vill påminna Bengt Kronblad om att avbeställningsrätten kan leda till att man ingår oöverlagda köpeavtal, att respekten för ingångna avtal luckras upp och, inte minst, att oönskade effekter kan på grund av att högre handpenning kommer att krävas vid köp av beställningsvaror. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Till slut vill jag säga några ord till Annika Åhnberg, som kräver mer pengar till konsumentorganisationerna. För några veckor sedan aviserade Arla prishöjningar på vissa produkter som inte var utsatta för konkurrens. Det ledde till stora protester hos befolkningen, med hot om bojkott av produkterna. Arla nödgades dra tillbaka prishöjningen. Detta stärker min inställning till att den bästa konsumentpolitiken är marknadsekonomin, där konsumenternas egna val avgör sortiment, pris och kvalitet. Jag tycker att det är ett väldigt gott exempel på att konsumenterna kan klara detta själva. Vi politiker behöver inte organisera allt, inte dela ut pengar till allt, utan det finns ett inbyggt intresse hos konsumenterna att se vad man får för sina pengar och välja varor därefter. Vi hoppas detta förhållande kommer att utvecklas ännu mer när vi kommer in på EG-marknaden.
Herr talman! Margareta Gard säger att det är bra med konkurrens. Det är givetvis utmärkt med konkurrens, men det måste också vara på det sättet att konsumenten kan tillgodogöra sig konkurrensen. Det kan man genom bl.a. en prismärkning som visar vad varorna kostar. Vid flera tillfällen har Margareta Gard och hennes parti varit motståndare till en sådan typ av märkning. Margareta Gard säger också att regeringen följer de frågor som tagits upp i de första reservationerna. Det är bra. Vi vill även att man kommer till konkreta lösningar för konsumentens bästa. Det är för dessa grupper som vi Socialdemokrater arbetar. Extrapriser kan inte vara till nackdel för konsumenten sägs det. Det kanske de inte är, om man verkligen ser att priserna är lägre. Som det är i dag får emellertid konsumenten betala väsentligt mycket mera på grund av all den administration som ligger bakom extrapriser. Vissa utredningar visar att kostnaderna för extrapriser, reklam och marknadsföring kring detta är mellan 12 och 15 miljarder kronor för konsumenterna. Vi menar att en rak låg prissättning i slutledet leder till en bättre prisbild, till förmån för konsumenten.
Herr talman! Först skulle jag vilja påpeka att Bengt Socialdemokraterna bestämt vänder sig mot marknadsekonomi. Vad jag kan förstå måste det innebära att Socialdemokraterna fortfarande förordar planekonomi. Det vore bra om Bengt Kronblad ville utveckla detta. Om det är planekonomi som man skall fortsätta med, tycker jag faktiskt att det i dessa dagar är anmärkningsvärt, när vi ser hur de länder som har haft planekonomi kämpar för att kunna gå över till ett marknadsekonomiskt system. I dessa länder tycker man nu att marknadsekonomi är den enda vägen till ett samhälle som kan försörja dem med varor och tjänster. Bengt Kronblad säger även att vi moderater har gått emot prismärkning. Ja, artikelprismärkning tycker vi inte är särskilt bra. Det finns så många andra sätt att märka varor på. Det är också så, att när man kräver att varje artikel skall vara prismärkt hämmas den utveckling som redan är på gång i butikerna. Det finns många olika system för att klara kontroll av priserna, system som leder till fortsatt utveckling. Vi vill inte hämma den utvecklingen. I slutänden leder ju detta till målet, nämligen så låga priser som möjligt.
Herr talman! I mitt anförande pekade jag på den uppfattning som Stig Rindborg från Moderaterna framförde. Han säger med kraft att man bör ha ett marknadsekonomiskt synsätt rakt ut på konsumenternas bekostnad. Och nu undrar Margareta Gard om jag därmed står för planekonomi. Självfallet har aldrig socialdemokratin stått för någon planekonomi, däremot en balanserad marknadsekonomi, där också konsumenterna har ett inflytande. Det är där skiljelinjen mellan Margareta Gard och mig, mellan Moderater och Socialdemokrater, går.
Herr talman! Det framställdes inte som en balanserad marknadsekonomi, utan Bengt Kronblad tog med kraft avstånd från marknadsekonomi. Det var detta som jag tyckte var mycket märkligt. Vi kan väl ändå vara överens om, Bengt Kronblad, att det är med hjälp av marknadsekonomi som vi kan få billiga varor och bättre kvalitet. Konsumenten väljer själv varan och väljer på så sätt bort det som är dåligt. Det är ju vad vi egentligen vill åstadkomma. Det valet, emellertid, skall konsumenten göra. Vi skall inte sitta här i riksdagen och styra konsumenterna till något, utan det skall vara upp till var och en att avgöra. Behoven hos oss är ju så olika. Mångfalden är viktig även när det gäller konsumentpolitik.

Herr talman! Jag vet inte om Margareta Gard och jag definierar marknadsekonomi på samma sätt. När ett monopolistiskt företag som Arla går ut och föreslår prishöjningar och det motas av en väldigt stark konsumentopinion, är det inte precis ett uttryck för att marknadsekonomin fungerar väl. Det är ett uttryck för någonting annat. I och för sig tycker jag att det är mycket bra att det blev en proteststorm, och att Arla drog tillbaka de tilltänkta prishöjningarna. Det är också mycket bra att vi har kommit fram till att livsmedelsområdet skall avregleras. Jag har tidigare i den här kammaren haft anledning att konstatera att det inte precis har varit de varma marknadsanhängarna som har drivit den processen, utan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, medan t.ex. Moderaterna och Centerpartiet -- Folkpartiet faktiskt undantaget -- var nog så angelägna om att få behålla ett mycket invecklat och komplicerat regleringsförfarande, som nogsamt skyddade producenterna från alla kontakter med konsumenterna och deras krav. Nog talat om det. Rent ut sagt tycker jag att det är oförskämt att säga till konsumenterna i det här landet: Det är så här som det skall gå till. Ni får protestera, och sedan kommer man att ändra sig. Jag tycker faktiskt att man som konsument har rätt att kräva stöd från samhället. Vid ett studium av marknaden, är det då konsumenten eller konsumentens motpart som är den svagare parten? Utan tvivel är det konsumenten, som inte har tillgång till alla de resurser som handel, grossister och producenter har, dvs. att göra reklam, att marknadsföra, osv. Det är inte orimligt att begära att några miljoner kronor avsätts för att konsumentorganisationer skall kunna få råd att arrangera konferenser och seminarier samt att skaffa sig underlag för ett aktivt konsumentarbete. Det är ett aktivt konsumentarbete som skall vara den huvudsakliga drivkraften framöver när det gäller att hävda kraven på bra kvalitet och bra produkter. Det håller jag med om. Man kan, som sagt, inte frånhända sig ansvaret från samhällets sida med att lugnt säga att det kommer att ordna sig och att konsumenterna kommer att protestera när det föreslås olämpliga prishöjningar. Tänk efter! Under vilka omständigheter lever människor? Man har inte så stor del av sin tid över till aktivt konsumentarbete. Det är yrkesverksamhet, familj och en lång rad andra engagemang som upptar ens tid. Enligt min uppfattning kan inte samhället frånhända sig ansvaret för att stödja konsumenterna.
Herr talman! Jag håller med Annika Åhnberg när det gäller monopolställningen för vissa livsmedel. Det vore bra om den kommer bort, därför att vi då kan få litet konkurrens även här. Jag vill emellertid återkomma till att det faktiskt är så, att konsumenterna i andra länder organiserar sig själva och på så sätt bygger upp den organisation som de vill ha. Det är ett mycket bra sätt, eftersom det inte sker en styrning uppifrån utan kommer från konsumenterna själva. Det är något som vi skall stimulera. Om nu Annika Åhnberg inte accepterar exemplet med mjölken och Arla, kan jag nämna ett annat fall, som vi hade för något år sedan. Det upptäcktes att vissa blöjsorter inte var särskilt miljövänliga, vilket ledde till att inga mammor köpte dessa blöjor. Man blev tvungen att ta bort blöjorna ur sortimentet. Företaget blev tvunget att tillverka mer miljövänliga blöjor. Det här är ett bra exempel på vad konsumenter kan åstadkomma med sitt val av vara. Låt oss se till att det kan växa upp frivilliga organisationer, och som kan organisera sig på sitt eget sätt. Då tror jag att vi kan få en både stark och bra konsumentrörelse.
Herr talman! Det är verkligen en sanning med modifikation att det i andra länder byggs upp konsumentorganisationer utan något samhälleligt stöd. Inom EG avsätts resurser just för konsumentpolitiskt samarbete. Det förs visserligen nu en diskussion, eftersom konsumentorganisationerna där tycker att man drar ned på stödet i allför drastisk omfattning. Det är inte så att man har lämnat konsumentorganisationerna utan stöd och möjligheter att bedriva sitt samarbete. Jag tycker nog att vi också i Sverige måste bidra till att det ideella konsumentarbetet ges goda möjligheter att fungera. Jag tycker att det är bra med aktivistarbete. De exempel som Margareta Gard gav på aktioner där konsumenterna har lyckats hävda sina intressen är bra, men de speglar inte den verklighet som man som konsument möter varje dag. Jag tror att man ofta -- jag känner det själv och känner många som upplever det likadant -- som konsument känner sig maktlös inför många av de situationer som man möter dagligen och där man inte kan uppamma ett väldigt starkt tryck och få tusentals andra att engagera sig. Man är som konsument den svagare parten. Man behöver stöd från samhället för att kunna bygga upp de starka konsumentrörelser som vi tydligen är överens om behövs och som det också finns stort intresse för. Det är naturligtvis inte så att samhället kan kommendera fram dessa rörelser. De finns, men de behöver åtminstone initialt resurser för att kunna gå vidare och stärka sig. Jag tror att vi alla, konsumenterna givetvis men också deras motpart samt samhället, tjänar på att ha en effektiv och skicklig konsumentrörelse med goda resurser som kan företräda sina intressen och tvinga fram förbättringar från motparten när sådana behövs. Jag tycker fortfarande inte att argumentationen mot det utökade anslaget är särskilt övertygande. Tvärtom tror jag att dessa pengar skulle kunna betyda väldigt mycket just nu när vi går mot en ökad internationalisering och när vi vet att vi har sådana regler på livsmedelsområdet att konsumenten inte ens har rätt till en god ursprungsmärkning av varorna. Importerade livsmedel märks med Sverige som ursprungsland i stället för det korrekta ursprungslandet. Då är man som konsument i underläge, när man inte ens har lagar och regelverk på sin sida. Så dessa resurser finns det stort behov av.
Herr talman! Jag skulle först vilja säga till Annika Åhnberg att man i England och USA har frivilliga konsumentorganisationer, och de är starka. Beträffande samhällets stöd får faktiskt konsumentverket i budgeten 2 miljoner till konsumentorganisationer. Det gäller att fördela medlen rätt och riktigt så att alla organisationer som behöver stöd får det. Men jag tror inte att det är en mängd pengar från riksdag och regering som löser konsumentproblemen. Jag tror faktiskt att de löser sig genom att konsumenterna själva tar itu med dem. Konsumentverket har en ganska bra upplysningscentral. Så det är inte så att konsumenterna inte är upplysta i olika frågor. Jag kan hålla med Annika Åhnberg om det hon sade om livsmedelspolitiken. Men det förekommer ju redan varumärkning och deklarationer, och de kanske kan utökas på något sätt. Vi får se när vi kommer in i EG hur det blir. Där finns gemensamma EG-regler. Konsumentverket håller nu på att se över dem för att se vad vi kan göra i Sverige för att ta till oss det som är bra. Det tycker jag att vi skall ge konsumentverket en eloge för. Verket ligger väl framme när det gäller att följa den internationella verksamheten på området.

Herr talman! I avsnittet om prisinformation i det här betänkandet skrivs: ''Motioner med yrkanden om förbud mot extrapriser eller åtgärder i syfte att begränsa användningen av sådan prissättning har behandlats av riksdagen flera gånger tidigare.'' Herr talman! Det är verkligen sant. Extrapriset tenderar att bli något av en långkörare här i riksdagen, för vi är många som sedan flera år tillbaka med i det närmaste avsmak åsett hur handeln i sin kamp om kunderna utnyttjat extrapriser som lockbete. Det lockbetet har blivit förfärligt dyrt och något som egentligen ingen vill ha, vare sig detaljister eller konsumenter. Det är ett lockbete som för med sig en förfärlig mängd direktreklam och omöjliggör sund priskonkurrens och prisjämförelse. Vänsterpartiet har år efter år återkommit med motioner med förslag om sanering av extraprissystemet. Jag är verkligen glad att kunna konstatera att hela den socialdemokratiska gruppen i riksdagen nu sällat sig till ledet av kritiker av extraprismarknaden. Vi luras att tro att vi handlar billigt när vi i själva verket får betala mycket dyrt för rabattkuponger, varor med extrapris och all den reklam som detta för med sig. Det här systemet, som är omkring 30 år gammalt, har med tiden tappat all förnuft. De flesta konsumenter och seriösa detaljister önskar bort det. Då kan man fråga sig: Varför fortsätter vi? Det handlar om något slags ond cirkel. Alla måste vara överens om att slopa extrapriserna samtidigt, annars skulle det inte gå, anses det. Uppenbarligen är det så att konkurrensen mellan de olika livsmedelskedjorna är så stark och intensiv, att det har varit omöjligt att träffa en sådan branschöverenskommelse. Därför, herr talman, krävs det faktiskt riktlinjer som riksdagen utformar för att vi alla skall kunna bli av med det här systemet. Reglerna för vad som får kallas extrapris går i korthet ut på att en varas pris får kallas extrapris om det ligger minst 10 % under det ordinarie priset och om varan säljs till det priset tillfälligtvis och under en kortare tid. Ett extrapris förutsätter alltså ett ordinarie pris som är känt, kontrollerbart och jämförbart. Men precis som Bengt Kronblad tidigare poängterade är det inte alldeles ovanligt med extrapriser som är högre än ordinarie priser. Vissa varor säljs nästan ständigt med röda prislappar på. Toppen, eller kanske botten beroende på hur man ser det, av det här orimliga prissättningssystemet fick jag se i Norrköping strax före jul. En butik där skyltade med stora banderoller där det stolt deklarerades: Allt till extrapris. Den skylten satt uppe under hela julhandeln, alltså närmast en och en halv månad. Det visar om något hur missbrukade de ursprungliga reglerna och överenskommelserna är. Över 80 % av allt kaffe och fryst kyckling säljs till extrapris. Närmare 75 % av all falukorv -- en inte så ovanlig rätt på de svenska borden -- säljs till extrapris. Vi har alltså för länge sedan tappat begreppet ordinarie och jämförbart pris. Herr talman! Det finns en mycket bred opinion som önskar bort detta, som är irriterad, som vet och inser hur kostnadskrävande det är. Man kan nämna olika siffror och undersökningar. Konsument-Ekot förfärade åtminstone halva Sverige för något halvår sedan när man påstod att extraprismärkningen kostar konsumenterna ungefär 10 miljoner om året. Jag kan inte gå i god för det beloppet, och det spelar egentligen inte så stor roll. Men att prismärkningen och allt som därtill hör fördyrar för oss konsumenter och att det är konsumenten som får betala är alldeles uppenbart. Jag vill sluta med att säga att jag är litet betänksam över vad utskottet skriver i betänkandet, nämligen att bruket av extrapriser inom dagligvaruhandeln numera tycks vara i avtagande. Att man inte är intresserad av att göra någonting åt det försvaras därmed. Herr talman! Jag undrar om lagutskottets värderade medlemmar och utskottsmajoriteten över huvud taget rör sig ute i detaljhandeln. Jag tycker inte att det finns någonting som tyder på att missbruket tenderar att minska eller vara i avtagande -- tvärtom, dess värre. Jag yrkar bifall till reservation 4, där det sägs att regeringen bör ta sitt ansvar och snarast komma med förslag till åtgärder som behövs för att åstadkomma en nödvändig sanering. Så vill jag säga att vi i Vänsterpartiet ställer oss bakom reservation 5 om konsumentens avbetalningsrätt, men jag har inte för avsikt att yrka bifall till den.

Herr talman! Jag har i motion L720 velat belysa ofoget att bensinbolagen inte ger bilisterna tydlig information om aktuellt bensinpris. Det måste vara en rättighet för konsumenten att få tydlig prisinformation innan köp sker. Bensinbolagen är i full gång med att byta ut baspriset på blyfri bensin på skyltstolpen mot information om vilka kontokort som accepteras eller vilka tider bensinstationen har öppet. Utskottet har avfärdat problemet med att säga att prisinformationslagen, som träder i kraft i dag, kommer att undanröja detta problem. Men med tanke på motororganisationers och bilisternas kamp i den här frågan och att ingenting händer anser jag att riksdagen i bilisternas intresse bör ge bensinbolagen en knäpp på näsan eller ett förtydligande, eftersom de inte känner till den nya lagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen.

Herr talman! När det gäller prisinformation vill jag till riksdagens protokoll få säga att det som framförs i motionen är mycket viktigt och att det enligt prisinformationslagen föreligger en skyldighet att ge sådan information. Det är därför bra för konsumenten att vi fick majoritet i riksdagen för några månader sedan för att slå vakt om konsumentens rätt att bli informerad om priset i handeln.
Herr talman! Det tråkiga är att den verkar vara luddigt formulerad, eftersom man så sent som i går har fortsatt med att ta ned skyltar. Det är beklämmande, och jag menar att man måste reagera på den här punkten.

Herr talman! Jag har i min motion yrkat på att förändringar skall göras i livsmedelskontrollen. De erfarenheter som jag har fått genom att bl.a. följa ärendet om dispens för försäljning av opastöriserad mjölk har gjort mig ännu mer övertygad om att det är en nödvändig utveckling.

Det har resulterat i att storebrors företrädare blivit mycket uppretade. Nivån i den debatt som uppstått påminner om de metoder som nomenklaturan på andra sidan Östersjön en gång använde. Kontentan är att tolkningen av livsmedelslagens bestämmelser skall följas av laglydiga medborgare. Den bonde som ifrågasätter tolkningar och söker dispens skall straffas. I det aktuella fallet finns vitesförelägganden om totalt 240 000 kr. Så sent som för några veckor sedan fanns fortfarande denna enkelspåriga inställning hos livsmedelsverket. Det är skrämmande att verket på alla sätt vill skydda mejerinäringens särintressen och monopol. I stället behöver vårt jordbruk och vår livsmedelsindustri medarbetare som ser möjligheter i en utveckling av nya produktionssätt och distributionsmetoder. Det föråldrade synsättet att storebror alltid har rätt ifrågasätts nu av många medborgare. Jag anser att den som motsätter sig en anpassning av en småskalig produktion arbetar med alltför snäva ramar. Mejeriföretagens makt behöver balanseras. Det kan ske genom att nya metoder får möjlighet att prövas. Det har kommit till min kännedom att opastöriserad mjölk t.o.m. används av konsumenter som naturläkemedel. Ett bakteriehämmande enzym som finns i färsk mjölk kan vara förklaringen till de lyckade försök som har genomförts. Vi bör ta till vara sådana upptäckter och ge konsumenterna tillgång till ett fritt val när det gäller opastöriserad mjölk. Herr talman! Låt oss ge konsumenterna möjlighet att välja vilken mjölk de vill konsumera och var de skall köpa den. Jag yrkar med detta bifall till min motion L716.

Herr talman! I detta betänkande från lagutskottet behandlas dels vissa avsnitt i budgetpropositionens bil. 10, dels några motioner väckta under allmänna motionstiden vilka behandlar olika livsmedelsfrågor. Det är motionerna om livsmedelskontrollen som jag avser att säga några ord om. Jag anser att vi i vårt land har en rigorös livsmedelskontroll, och jag tycker att vi har en bra lagstiftning när det gäller djurhållning. Vi har bestämmelser som jag tror går längre än i något annat land. Det här innebär att vi har en produktion och hantering av våra livsmedel som kostar mer än vad som är fallet i andra länder. Detta är en merkostnad som vi har varit villiga att ta, och enigheten har varit stor när det gällt att strama upp lagstiftningen på detta område. Mot denna bakgrund framstår det som helt orimligt att man skall få importera livsmedel som det inte ställts samma krav på och som inte utsätts för samma kontroll som livsmedlen i Sverige. Inför en sådan situation känner sig konsumenten vilsen och frågande. Även de som står för produktionen, jordbrukarna, ställer sig undrande. Frågan om kontroll av och bestämmelser för de importerade livsmedlen har också sedan lång tid varit föremål för många riksdagsmotioner. Det har alltså inte varit svårt för utskottsmajoriteten att hänvisa till tidigare avslagsyrkanden och till skäl som anförts för dessa. Det som gör det omöjligt att ställa samma krav på importerade livsmedel som vi har på de svenska är att detta definieras som ensidiga handelspolitiska åtgärder eller som olika typer av handelshinder från Sveriges sida. Jag trodde i likhet med några centerpartister som motionerat i frågan att det är av omtanke om människorna som vi har denna rigorösa kontroll. Jag trodde också att det var av omtanke om djuren som vi stramat upp lagstiftningen kring djurhållningen. Nu får vi veta att detta är handelshinder. De argument som här redovisats kan väl inte tolkas på annat sätt. Den naturliga följdfrågan blir: Är våra stränga bestämmelser helt onödiga? Det måste ju vara så när inte samma krav ställs på de importerade livsmedlen. Utöver vårt parti har några centerpartister med Lennart Brunander i spetsen motionerat om de här frågorna. Den centerpartistiska motionen är mycket välskriven och saklig, och den utmynnar i gamla centerkrav, men den har inte ens fått stöd hos den centerpartistiske utskottsledamoten. Jag förvånas många gånger över hur centern nu i regeringsställning gång på gång överger den politik som partiet stått för. Från min tid i jordbruksutskottet var Lennart Brunander och jag överens i många frågor, vilket även resulterade i reservationer. Jag har vid tidigare tillfällen i år fått anledning att påpeka detta, och nu har vi åter en fråga där centern har övergett en ståndpunkt. Att det så många gånger handlar om frågor på jordbrukets och livsmedelspolitikens område förvånar mig ännu mer. Jag hade åtminstone trott att någon av Lennart Stina Gustavsson nu skulle ha varit här och försvarat sina motioner. Herr talman! Eftersom jag inte hade möjlighet att närvara när detta betänkande justerades, finns ingen meningsyttring redovisad från min sida. Detta vill jag nu rätta till genom att yrka bifall till vår motion, och inte bara till den, utan även till de två centerpartimotioner som likaledes avstyrkts under mom. 3 i betänkandet.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar står ett enigt lagutskott bakom. Jag skall därför fatta mig tämligen kort. I detta betänkande behandlas de i budgetpropositionen föreslagna anslagen till statens livsmedelsverk och täckande av vissa kostnader för köttbesiktning. Låt mig få beröra de motioner som tagits upp av tidigare talare här. Några av dessa motioner behandlar frågan om importerade livsmedel, och det yrkas att samma höga kvalitetskrav skall ställas på dessa som på livsmedel producerade inom Sverige. Jordbruksutskottet har tidigare behandlat liknande krav och avstyrkte då liknande yrkanden, bl.a. därför att ensidiga handelspolitiska åtgärder inte ansågs vara någon framkomlig väg för Sverige i det internationella samarbetet på livsmedelskontrollens område. Dessutom framhöll jordbruksutskottet att motionskraven stred mot Lagutskottet har i sin bedömning anslutit sig till vad jordbruksutskottet tidigare kommit fram till. Dessutom följs dessa frågor nu av konsumentberedningen, som har till uppgift att följa och utvärdera 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Beredningen framhåller bl.a. att skälen till våra handelspolitiska åtaganden är att vi själva skall kunna exportera utan att andra länder sätter upp hinder för oss. Jag tror att man skall ha klart för sig att det är en konkurrensfördel som vi har när vi ställer större krav än vad som kanske ofta är fallet i andra länder. Denna fördel finns det anledning att utnyttja både inom vårt land och när vi exporterar. Detta har vi förmodligen större nytta av än att sätta upp ytterligare särregler för oss själva. I en motion av Claus Zaar från Ny demokrati tas frågan upp om den opastöriserade mjölken. Detta är onekligen ett ärende som har haft många turer under en följd av år. Jordbruksutskottet behandlade frågan för inte särskilt länge sedan och framhöll då att det är viktigt att vi ställer stora livsmedelshygieniska krav. Det utgår jag ifrån att vi alla är överens om. Men samtidigt framhöll utskottet också att det är viktigt att ta till vara de positiva effekterna av småskalig livsmedelsproduktion. I någon mån föreligger det en målkonflikt mellan dessa båda krav som jordbruksutskottet menade borde närmare undersökas. Utskottet förordade därför en förutsättningslös översyn av bestämmelserna om bl.a. pastörisering av mjölk. Ett skäl till detta var, menade man, att det som kan bli resultatet av en sådan översyn kan få stor betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen och teknikutvecklingen på området. Regeringen har som en följd av detta nu tillsatt den här utredningen, som bl.a. skall se över pastöriseringen av mjölk. Målsättningen är att främja den småskalighet som Claus Zaar tar upp i sin motion. Eftersom utredningen är avsedd att vara klar redan den 1 november i år, finns det knappast någon anledning att föregripa vad den kommer fram till. Jag ber med detta herr talman, att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Per Stenmarck åberopar skälen för att vi skall ha mycket strängare regler och bestämmelser för livsmedelsproduktionen i Sverige än vad vi kräver av de importerade livsmedlen. Argumenten blir inte starkare för att man upprepar dem flera gånger. Per Stenmarck säger att det är en konkurrensfördel att vi har strängare bestämmelser och att vi inte behöver ytterligare särregler. Nu var det ju inte tal om några ytterligare särregler. Det har inte skrivits några motioner där det yrkats på detta, utan vad det handlar om är att ställa samma krav på de importerade livsmedlen som vi har på de svenska. Här handlar det ju också om produktionskostnader. För vissa livsmedel kan det vara betydande skillnader i produktionskostnader, beroende på vilka bekämpningsmedel man får använda, vilken djurhållning man får tillämpa, osv osv. Jag är inte så säker på att våra bestämmelser kommer att vara en konkurrensfördel. Om människorna lever under knapphetens kalla stjärna, tror jag inte att kvaliteten är vad de ser till i första hand. Det är troligen inte det förhållandet att livsmedlen är producerade i Sverige som blir avgörande, när man står vid köttdisken eller i någon annan avdelning i affären, utan det torde nog bli priset som avgör vilken vara man köper. Jag tror att Per Stenmarck fäster alldeles för stora förhoppningar vid att Sverige skall kunna använda vår strängare kvalitetskontroll som en fördel i konkurrensen, om vi mot all förmodan skulle komma med i EG.
Herr talman! Det måste, som jag ser det, vara betydligt bättre att söka påverka de internationella regelsystem som finns inom ramen för GATT eller EG och på många andra sätt. John Andersson ställde en fråga inledningsvis, där han undrade: Är våra stränga bestämmelser helt onödiga? Nej, tvärtom. De är en fördel. De är till fördel för oss själva, och i det sammanhanget tror jag att det är väldigt viktigt att vi använder bestämmelserna som en konkurrensfördel för oss själva. Om vi ställer höga kvalitetskrav på svenska produkter -- av miljöskäl, av djurskyddshänsyn, som ett konsumentintresse eller vad det nu kan vara -- är faktiskt detta ett försäljningsargument som kan vara en konkurrensfördel för vår inhemska produktion när vi exporterar den. Precis som det är hos oss, finns det en stor andel konsumenter även i andra länder som är beredda att betala för att få hög kvalitet. Hög kvalitet har vi ju därmed på de svenska varor som vi försöker sälja till utlandet.
Herr talman! Jag återkommer till frågan om konkurrensfördelar. Utöver de funderingar jag hade i min förra replik vill jag säga att det kanske inte är så lätt för konsumenten att välja en svenskproducerad vara, när man inte vet från vilket land varan kommer. Köttfärsen kanske är gjord på importerat kött som har malts i Sverige. En rad sådana omständigheter gör att det kan bli problematiskt. Sedan vidhåller jag att det måste finnas skäl till att vi har mycket hårdare krav än andra länder. Jag finner då inga skäl att acceptera att vi skall importera livsmedel utan att ställa samma krav på dessa. Vi skall nu gå in i EG och påverka förhållandena, är det tänkt, t.ex. då det gäller livsmedelsproduktion, djurhållning osv. Våra 8 miljoner människor mot EG:s nuvarande 350 miljoner blir väl ungefär som om det är 30 minusgrader ute och jag öppnar fönstret för att utjämna utetemperaturen. Det är nog ungefär vad det kommer att handla om.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Ny demokrati är ju ett parti som tycker om att göra det enkelt för sig. Men jag tror uppriktigt sagt att det i längden inte är ett hållbart sätt att bedriva politik. Frågan om den opastöriserade mjölken är ett typexempel på en fråga där Ny demokrati försöker att göra det enkelt för sig och förenkla diskussionen i en ganska komplicerad fråga. Frågan om den opastöriserade mjölken sönderfaller i två delar. Det handlar om en myndighets sätt att sätta sig på folk. Jag tror att vi är många som delar uppfattningen att livsmedelsverket är en sådan samhällskoloss som ganska ofta beter sig fel och som med hjälp av lagar och regelverk försöker hindra och hämma utvecklingsprocesser i stället för att stimulera och befrämja dem. Ni i Ny demokrati är varken ensamma eller först om att konstatera detta eller försöka göra någonting åt det. Jag tror också att om livsmedelsverket i det här fallet agerat med litet mera klokskap hade det inte behövt bli så många problem för enskilda människor och så mycket väsen och ståhej kring denna fråga. Det är det ena. Riksdagen har sagt att man skall se över regelverket för småskalig livsmedelsproduktion. Det handlar alltså inte bara om att pastörisera eller inte pastörisera mjölk. Det finns en lång rad andra saker när det gäller samhällets regelverk, avgifter för kontroll osv., hur stora lokaler skall vara, hur de skall vara utrustade och det ena med det andra, den monopoliserade strukturen osv. Det finns många orsaker till att det är svårt för ny småskalig livsmedelsproduktion att hävda sig. Riksdagen har beslutat att man skall göra en översyn. Jag tycker att det är litet slöseri både med egna och andras resurser i riksdagen att då på nytt väcka en fråga som riksdagen bara för någon månad sedan har fattat ett beslut om. Det andra är själva metoden att inte pastörisera mjölk. Det är verkligen inte som Claus Zaar säger att detta är en ny metod. Det var så man gjorde innan man hade kommit på att om mjölken pastöriserades hämmade man tillväxten av en lång rad sjukdomsframkallande bakterier. Det är alltså ingen nyhet. Ur konsumentperspektiv är det ytterst tveksamt att det är odelat positivt att man går från att pastörisera mjölk tillbaka till att inte göra det. Det är inte heller så att det är just pastöriseringsprocessen som förhindrar en småskalig produktion. Det finns ganska små och ekonomiskt rimliga pastörer som av någon outgrundlig anledning inte tidigare har marknadsförts i Sverige -- det kanske fanns de som inte var så intresserade av det -- men som däremot har marknadsförts i andra länder fast de tillverkas av svenska företag. Visst skall människor ha rätt att välja den opastöriserade mjölken. Men då skall det verkligen vara ett medvetet val. Då skall den produceras och tillhandahållas på ett sådant sätt att det inte sker någon sjukdomsalstring. Mjölken har inte lika lång hållbarhetstid och den tål inte lika långa transporter som den mjölk gör som blir pastöriserad. Det kan heller inte vara rimligt att man t.ex. använder den i skolbespisningar eller den typ av storhushåll där inte alla som konsumerar den är medvetna om vad det är för val de faktiskt gör när de dricker mjölken. Nog kan det finnas anledning att se över regelverket. Men jag tycker att det är rätt olyckligt att just detta med pastörisering av mjölk har fått bli en symbolfråga när det gäller den småskaliga livsmedelsproduktionen. Det finns många andra problem som är viktigare att fokusera. Jag tror vi alla kommer att tjäna på en fortsatt god hygien vid produktionen av mjölk. Utskottet har fattat ett klokt beslut när man inte på nytt har tagit upp den här frågan där riksdagen nyligen har fattat ett beslut.
Herr talman! Detta är ett mycket aktuellt ärende. Jag har refererat till ett fall med en lantbrukare, och där har jag försökt att ta reda på saker och ting. En utredning har gjorts för att pröva en dispens, och ärendet kommer att avgöras av regeringen antingen nu på torsdag eller nästa vecka. Det har tagit en oerhört lång tid. Detta är ett sätt att sätta press på regeringen så att någonting händer. När det gäller själva pastöriseringen av mjölk och behandlingen av mjölk skall man inte tro att allt som tidigare är sagt är allena saliggörande. Det finns enzymer i mjölk. De kan sägas ha en bakteriehämmande effekt. Det innebär att man håller kvaliteten på mjölken med hjälp av dessa enzym under en begränsad period om den inte är pastöriserad. Däremot finns det metoder för att få en längre hållbarhet så att man kan få fram en småskalig produktion. Vi vänder oss i vårt parti mot dessa stora jättar vilka har diskuterats tidigare i dag. Arla är en utav dem. De går ut ensidigt och skall höja priserna för konsumenterna. Vi vill ge konsumenterna alternativ. Ett av de alternativen är just att få tillgång till opastöriserad mjölk, något som nu t.o.m. har visat sig ha läkande effekter. Jag tycker inte att det är något dåligt alternativ att ta fram i debatten.
Herr talman! Det beslut som regeringen inom den närmaste framtiden skall fatta i den här frågan berörs nog inte av att det på nytt har väckts en motion i riksdagen som man sedan skall hantera och fatta beslut om. Det är två olika processer. Jag tror inte att man tjänar den eventuellt goda saken genom att hantera frågan på det här sättet. Det tror jag däremot att man gör genom att noga sätta sig in i sakfrågorna. Av Claus Zaars utläggningar om mjölken och dess enzymer förstår jag att det ännu återstår en hel del att göra på det området för Ny demokrati. Jag delar uppfattningen att det är viktigt både att förändra det den monopolistiska strukturen, vilket inte riktigt hör till det ärende vi här diskuterar, och att se till att undanröja hinder för småskalig livsmedelsproduktion över huvud taget. Till den delen är vi ense. Jag tycker att det är synd att pastörisering av mjölk får bli symbolfrågan och att den hanteras på ett så förenklat och ytligt sätt. Det är ur konsumentperspektiv viktigt att befrämja den småskaliga livsmedelsproduktionen men också att behålla höga krav på livsmedelshygien. Såvitt jag kan bedöma är pastörisering av mjölk ett stort framsteg. Det skulle vara beklagligt om man gick tillbaka i utvecklingen och trodde att man vann någonting när det gäller att vara naturnära eller miljövänlig genom att sluta att pastörisera mjölken. Det är beklagligt om den uppfattningen skulle få någon stor förankring. Visst skall möjligheten finnas för dem som väldigt gärna vill ha opastöriserad mjölk, men större än så tycker jag inte att diskussionen skall behöva bli.
Herr talman! Jag tackar Annika Åhnberg för det hon sade i den sista meningen i sitt inlägg. Det skall finnas möjligheter. Det är det vi är ute efter. Man skall inte trycka ner nya alternativ. Det är ett viktigt ställningstagande att våra nyföretagare inom jordbruket skall känna att de har stöd för att pröva nya alternativ utan att bli nedtryckta av myndighetspersoner som till slut tror att de har makt utöver all annan. Vi måste få en balans när det gäller deras utövande av storebrorsfasoner.

Herr talman! Demokrati kostar pengar. För att kunna genomföra beslutsprocessen på ett vettigt sätt och för att kunna ge vettiga arbetsvillkor till riksdagens ledamöter är det klart att det behövs service bakom. Då kan man ställa frågan om vi vältrar oss i lyx och överflöd. Är vår sekreterarhjälp och våra politiska assistenter talrika som sandkornen i öknen? Riktigt så förhåller det sig kanske inte, som var och en vet som har blivit vald till denna ädla församling. Vi har i själva verket brist på det mesta. Lokalerna är alltjämt för trånga. Riksdagen utvidgar nu successivt. För närvarande går det tre riksdagsledamöter på en sekreterare. Jag tror inte att Harriet Colliander menar att vi skall skära ner ytterligare på det. Det är snarare så att vi behöver hjälp av inte minst politiska assistenter, något som förts fram gång efter annan, för att göra det möjligt för riksdagsledamöterna att verka på ett effektivare och bättre sätt. Om man granskar förslagen till nedskärningar från Ny demokrati finner man snart att det är ett rätt populistiskt förslag som inte har särskilt mycket substans. Här talas det t.ex. om att skära ned på studieresor. Är detta någonting som man verkligen vill göra allvar av, i en tid när vi går mot en alltmer ökande internationalisering? De belopp som står till förfogande här svarar tvärtom inte alls mot det faktiska behov som finns. Skall vi upphöra med språkutbildning av ledamöterna? Det är något som också är angeläget ur internationaliseringssynpunkt. Nej, jag tror inte att man kan säga att vi har en alltför god service. Det är snarare så att servicen behöver förbättras hela tiden. Om vi ser på det rent tekniska området är det väl alldeles uppenbart att datoriseringen inte är något som vi skulle vilja avbryta. Vilka ledamöter skall inte utrustas med persondatorer, telefaxer och mobiltelefoner? I stället skall man väl använda de tekniska hjälpmedlen för att förbättra för ledamöterna så mycket som möjligt. Ett annat område där Harriet Colliander och Ny demokrati vill dra ner gäller IPU och RIFO. Nu är det så att Sverige har åtagit sig värdskapet för den internationella parlamentariska unionen i september. Detta är inte någonting som man kan hoppa av utan vidare. RIFO, samverkan mellan riksdagsledamöter och forskare, är inte heller ett område som vi vill inskränka på i en situation där man i stället ropar på större och bättre samverkan mellan just politiska beslutsfattare och dem som ägnar sig åt forskningsverksamhet. För övrigt kan man när det gäller fastigheter och lokaler konstatera att Ny demokratis inträde i den svenska riksdagen alldeles självklart har kostat en del slantar. Det skall det också göra enligt mitt förmenande. Ny demokrati skall naturligtvis ha samma fullgoda service som vi andra. Om vi jämför med andra länders parlament kan vi inte säga att vi är särskilt väl tillgodosedda. Det är tvärtom. Om vi ser på Bundestag kan vi konstatera att det finns mycket som återstår att göra här i Sverige. Vi kan naturligtvis göra som mitt parti har föreslagit och skära ner antalet ledamöter, men det är inte en fråga som står på dagordningen i dag. Därför vill jag inte heller fortsätta att diskutera den. Det är däremot alldeles uppenbart att det finns ett område där vi kanske skulle kunna spara på ett ganska enkelt sätt. Det gäller riksdagstrycket. Ju mindre vi talar desto mindre riksdagstryck går det åt som kostar pengar. Herr talman! Därför skall jag nu sluta mitt anförande med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I måndags stod jag här i kammaren och diskuterade andelen kvinnor och män inom högskolan med bl.a. Per Unckel och Barbro Westerholm. Då sade utbildningsministern att det var viktigt med kvinnor och män i forskningen. Det var viktigt med kvinnor och män över huvud taget. Han skulle göra allt som stod i hans makt för att få in fler kvinnor. Nu när vi skall fatta beslut om riksdagen och dess myndigheter roade det mig att titta litet grand på hur det står till med andelen kvinnor och män inom riksdagsförvaltningen och de olika parlamentariska kommittéer och grupper som finns inom riksdagen. Då kunde jag se att det inte stod så mycket om jämställdhetsarbetet. Det stod litet grand i förvaltningens verksamhetsberättelse i höstas. Där står också att det finns en jämställdhetskommitté, ingenting annat. Jag har tagit fram en del uppgifter och jag skulle gärna vilja att de kommer till kännedom här i kammaren. Jämställdheten i den inre riksdagsförvaltningen är faktiskt inte särskilt bra. Ledningen består i dag bara av män. Vi har en kammarsekreterare och tre biträdande. Samtliga är män. Av utskottens sexton kanslichefer är två kvinnor. Förvaltningskontoret leds av en manlig direktör. Det finns tretton enhetschefer, varav två är kvinnor. Vid de senaste tillsättningarna som jag har sett har man valt män. Det finns alltså inte någon seriös ansträngning att få ändring på den här obalansen, vad jag förstår. Sedan gick jag vidare och tittade på de parlamentariska kommittéerna och arbetsgrupperna. I den s.k. riksdagsutredningen finns det tre kvinnor av tio ledamöter. Där är talmannen ordförande, och där har vi alltså en kvinna. Det finns en kvinnlig expert där, resten är män. Lokalkommittén består av sex män och två kvinnor. Tre män är experter. Arbetsgruppen för ledamöternas bostäder har fem manliga ledamöter och två kvinnliga. Det är fyra män som är experter. Biografikommittén består enbart av män. Det är fem ledamöter och fem tjänstemän. Om man tittar på löneskillnaderna kan man se att 90 % av dem som finns på chefslöneplanet är män och 10 % kvinnor. Jag vill inte säga att detta borde ha stått i betänkandet eller att detta skulle ha tagits upp, men jag tycker att det är en intressant information i kammaren. Jag hoppas att det är lika viktigt med jämställdhet och kvinnor i riksdagförvaltningen som vi tycker att det är i den högre utbildningen.

Herr talman! Västerpartiet har inte skrivit någon motion med anledning av årets redogörelse av hur terroristlagen har använts. Jag beklagar. Det beror på tidsbrist från min sida. Vi har varit, och är fortfarande, starkt emot den här lagen. Vi anser inte att man skall ha en särlagstiftning som bara kan användas på människor som inte har svenskt medborgarskap. Resultatet av det blir bl.a. att man ger signaler om att människor som inte är svenska medborgare är så farliga att man behöver en särskild lagstiftning just för dem. Dessutom anser vi att brottsbalkens lagar och utlänningslagen är tillräckliga för att lagföra eller avvisa personer. Vi anser även att det leder till rena absurditeter i tillämpningen. Jag tänker uppta kammarens tid med att gå in på det sistnämnda. I regeringens skrivelse och i utskottets betänkande står en enda mening om hur lagen har använts. Det står att ''Regeringen har under perioden med stöd av terroristlagen utvisat fyra personer med palestinskt ursprung tillhörande palestinska organisationer eller verkande för sådana''. Bakom den meningen döljer sig en familjetragedi som vi politiker från Uppsala och även vår ärkebiskop som finns i Uppsala med flera har engagerat oss i. En av de fyra som nämns utvisades i juli 1990 därför att han var bror till en man som begått terroristdåd. Men hans bror var svensk medborgare och kunde därför inte utvisas, utan avtjänar nu livstidsstraff här i Sverige. Den utvisade mannen är gift med en svenska. De har även en son, som han ännu inte har fått träffa. Mannen studerade i Sandviken när han greps. Han tilläts inte ta kontakt med sin fru för att meddela att han gripits. Frun anmälde efter någon dag mannen som försvunnen. När hon kontaktade polisen i Uppsala, fick hon svaret att de inte visste något och att hon skulle gå hem och vakta telefonen. Efter ytterligare efterforskning fick hustrun veta var han fanns och varför. Sedan följde en tid på häktet i Uppsala, närmare bestämt en och en halv månad. Det rådde inga besöksförbud, vare sig för hustrun eller andra bekanta. Redan då agerade polisen som om det inte fanns någon terroristrisk. Två av de andra som avses i skrivelsen var mannens föräldrar, två gamla och sjuka människor som inte heller kan beskrivas som terrorister. Han blev till slut fri genom mutor. Hans hustru och många andra har vädjat att han skall ges möjlighet att återförenas med sin familj. Vid samtal med säpo har uttalats att man nog inte anser att mannen själv skulle utgöra en risk som framtida terrorist. Man anger som skäl att man befarar att han kan utnyttjas av de grupper där hans bror är medlem. Det tycker jag inte är ett fullgott skäl för att splittra en familj. Han har erbjudit sig att underkasta sig vilka restriktioner som helst för att få leva med sin familj. I november ansökte han om ett treveckorsvisum till Sverige, för att få se sin lille son. Också då ställde ärkebiskopen upp. Möjligheten för säpo att ha kontakt och att kontrollera den eventuella riskfaktorn är ganska given, med all den uppmärksamhet som fallet har fått. Jag har, som sagt, inte varit i personlig kontakt med alla de som utvisats eller på annat sätt blivit föremål för denna lags användning. Men de fall som jag har fått insyn i är tillräckliga för att jag än en gång vill uttala att den typ av lagstiftning som det här är fråga om, inte är värdig en rättsstat. De fallen gäller denna man, hans gamla föräldrar och även de kurder som drabbades av lagens bestämmelser. Många av dem blev psykiskt knäckta och är förstörda för livet. Jag uppmanar den nya regeringen att avskaffa lagen. Jag uppmanar utskottet att mera noggrant undersöka hur lagen har använts. Jag vill också att en domstol får bedöma trovärdigheten i misstankarna mot mannen i det enskilda fallet som jag kort redogjort för. Misstankarna går ut på att han skulle förbereda sig mentalt för att begå framtida terroristbrott eller att det finns risk för att han kan utnyttjas i sådant syfte. Som det nu är, hamnar varje ansökan som görs på samma ställe hos säpo, och det finns uppenbara risker för att prestigeskäl får styra.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

Inte heller Berith Eriksson hade något annat yrkande än bifall till utskottets hemställan, även om hon framförde kritiska synpunkter, en del mycket kritiska, på tillämpningen av lagen. Herr talman! Tyvärr är inte världen sådan den borde vara. Den är sådan den är. Det är därför vi i Sverige liksom i andra länder har en lagstiftning om hur vi skall förebygga våldsdåd med internationell bakgrund. Regeringen brukar varje år lämna en redogörelse över hur gällande bestämmelser tillämpas. Det är en sådan traditionell redogörelse som utskottets betänkande handlar om. Av den framgår bl.a. att fyra personer har utvisats, att ingen hemlig teleavlyssning ägt rum och att antalet internationella terroristdåd har sjunkit. Det kan bero på den förhöjda beredskapen, på ett omfattande internationellt samarbete i dessa frågor och på demokratiseringen i Sovjetunionen och i Östeuropa.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

Herr talman! Vi måste ha en terroristlag liksom andra länder, säger Lars Sundin. Det är det vi inte har. Jag kommer inte på rak arm ihåg vilka länder vi måste gå till för att hitta en liknande lag, men det var bland de f.d. öststaterna. Polis, militär och säkerhetspolis vill naturligtvis ha så vittgående befogenheter och utrymme för sitt agerande som möjligt. Men i en rättstat är det sedan det folkvalda parlamentet som skall dra gränserna. Här nöjer sig utskottet och parlamentet med några korta meningar från säpo om att lagen behövs och en mening om hur den har använts. Det borde finnas en instans som kunde pröva ärenden av det slag som det jag redogjorde för. Hållbarheten i säpos agerande borde kunna prövas. Denna lag sätter alla andra lagar ur spel, både vår svenska grundlag och de internationella konventioner om mänskliga rättigheter som vi har undertecknat. Det leder till rättsvidriga beslut, vilket jag redogjorde för i mitt första inlägg, beslut som inte hör hemma i en rättsstat. Jag kan inte riktigt se vad upplösningen av det gamla Sovjetunionen har att göra med utvisningen av de fyra personer som skrivelsen avsåg.
Herr talman! Nu har den terroristlag som Berith Eriksson kritiserar ersatts av en ny lag, en lag om särskild utlänningskontroll. Det är den lagen som den nya regeringen arbetar efter. Nästa år får vi ta ställning till hur den nya lagen har tillämpats. På en punkt kan jag möjligen gå Berith Eriksson till mötes. Det står i utskottets betänkande på s. 5 att utskottet anser att framgent bör dessa redogörelser hållas på minst samma nivå vad gäller både redovisning av konkreta enstaka händelser och analys av den internationella utvecklingen. Däri ligger en viss kritik. Det får inte bli knapphändigare än det är. Det bör tvärtom bli en fylligare redovisning.
Herr talman! Det kan väl knappast bli en sämre redovisning än i dag. Det gör ingen skillnad att man har bytt namn på lagen, som man gjorde i fjol. Det är fortfarande en särlagstiftning som är helt överflödig och helt absurd.

Fru talman! I det här betänkandet, Anslag till brottsskadenämnden m.m., har vänsterpartiet en motion där vi anser att brottsofferjourerna bör få 2 miljoner mer än regeringen och utskottet föreslår. I betänkandet avstyrks vår motion med motiveringen att man anser att nivån är väl avvägd. Jag vill då ställa frågan: Avvägd mot vad? Det är i alla fall inte en avvägning som är gjord gentemot det behov som finns. För närvarande finns det 50 brottsofferjourer i landet, men målet som bl.a. Brottsofferjourernas riksförbund har satt upp är 118. Med ökat antal jourer ökar också kostnaderna för nödvändig utbildning och vägledning. Även om det gäller ett frivilligt och mänskligt engagemang behövs det insikt och kompetens för att kunna möta människor som befinner sig i chocktillstånd. Att framställa och sammanställa material för information till olika institutioner som exempelvis försäkringsbolag, skolor, etc. kostar också mycket pengar. Bara att framställa en videofilm kostar minst 100 000 kr. Tycker man verkligen -- och det gör ju utskottet -- att brottsofferjourverksamheten är betydelsefull bör man nu också satsa på full utbyggnad så fort som möjligt och inte segdra den här utvecklingen. Det var kanske skillnad när man just hade börjat bygga upp brottsofferjourer, men nu har Riksförbundet kompetens, och man har också modeller för hur det skall gå till att starta nya jourer. Jag yrkar härmed bifall till vänsterpartiets motion

Fru talman! Brottsskadenämnden prövar ärenden enligt brottsskadelagen om ersättning för skador på grund av brott. Dessutom betalas bidrag till brottsofferjourerna ur nämndens anslag. Brottsskadenämndens verksamhet har vuxit kraftigt. De senaste åren har statens utgifter för ersättning för skador på grund av brott i det närmaste fördubblats. Årets anslag innebär också en ökning. Vänsterpartiet vill att anslaget till brottsofferjourerna ökas med 2 miljoner utöver den miljon regeringen föreslagit. Låt mig då först säga att brottsofferjourerna har fått de medel de äskat och vad de själva bedömt som nödvändigt för att fortsätta utvecklingsarbetet vid brottsofferjourerna och utbyggnaden av dem. Målet -- minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt -- närmar sig därmed. Det är viktigt att ge statligt bidrag till brottsofferjourerna, men vi får inte glömma att brottsofferjourernas styrka mycket ligger i ett ideellt och frivilligt mänskligt engagemang. Med detta yrkar jag avslag på motion I betänkandet framhålls också hur viktigt det är att de rättsvårdande myndigheternas arbete har en inriktning som syftar till att förebygga brott och till att ge hjälp och stöd till personer som blivit brottsoffer. Polisens brottsförebyggande roll betonas samt åtgärder för att stärka familjens ställning i syfte att motverka brottslighet, missbruk och andra former av sociala problem. I justitiedepartementet har också en arbetsgrupp tillsatts vars uppgift bl.a. är att samordna och främja utvecklingsarbetet på det brottsförebyggande området. Enskilda människor som utsätts för brott bör sättas i centrum för polisens och övriga samhällets omsorg. Brottsoffrens utsatta situation måste bättre uppmärksammas. I det sammanhanget vill jag påtala att en översyn av lagen om målsägandebiträde pågår. I två motioner, från centerpartiet och socialdemokraterna, framhålls att framför allt sexuella övergrepp på barn kan få förödande konsekvenser för barnens utveckling och bidra till att de själva blir socialt störda och ofta i sin tur misshandlare eller misshandlade. Därför måste terapiinsatser sättas in så fort som möjligt. Incestoffren bör få sina terapikostnader betalda, anser motionärerna. Möjligheterna att få kostnader för psykoterapi betalade ur den allmänna sjukförsäkringen är begränsade. Flertalet patienter med behov av psykoterapi är därför hänvisade till den privata vården, som inte omfattas av det offentliga försäkringssystemet. Dock finns vissa möjligheter för brottsoffer att få ekonomiskt bidrag till psykoterapi, bl.a. enligt brottsskadelagen. Det förekommer regelbundet att brottskadenämnden ersätter kostnader för psykoterapi, där terapibehovet uppstått på grund av sexualbrott. Tilläggsdirektiv har också lämnats till kommittén om ideell skada. I den kommittén övervägs en förändring av ersättningsnivån och regelverket vid skadestånd till våldtäktsoffer och offer för andra våldsbrott, som inte bara ger utrymme för kompensation för lidande utan också hjälp till en förändring av livssituationen. Det är viktigt att brottsoffren får information om dessa möjligheter till terapihjälp. Centern väcks frågan om en central brottsofferfond enligt förslagsvis belgisk modell. Där betalar de medborgare som begår brottsliga handlingar och döms enligt brottsbalken eller specialstraffrätten 500 kr. till en central brottsofferfond. Medel ur fonden används sedan till hjälp och stödinsatser för brottsoffren eller till behandlingsinsatser för att förhindra återfall bland gärningsmännen. Regeringen bör utreda frågan om inrättande av en central brottsofferfond, anser motionärerna. Av flera skäl verkar det rimligt att de som döms för brott får bidra till att reparera skador på grund av brott. De bör också bidra till åtgärder som syftar till att förebygga brottslighet. Det ligger bl.a. en pedagogisk poäng i att bötesmedel skall kunna användas för brottsskadestånd, uttalade utskottet. Frågan om en brottsofferfond är värd att överväga närmare, säger utskottet vidare. I betänkandet förutsätts att detta kommer att ske inom ramen för det arbete som redan pågår inom justitiedepartementet i arbetsgruppen om brottsförebyggande åtgärder. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet.

Fru talman! Jag har också talat med folk på brottskadenämnden. Äskandet har gjorts i enlighet med vad de förutsatte kunde vara troligt mot bakgrund av tidigare medelstilldelning. Riksdagen kan emellertid ge dem en möjlighet att snabbare bygga ut verksamheten. Nu har man 50 jourer, och det har tagit fyra år. Med den ökningstakten skulle det ta ytterligare fyra år innan man har nått det uppställda målet. Brottsofferjourerna är erkänt värdefulla. Riksdagen borde därför vid det här laget se till att det finns lika tillgång och lika möjligheter över hela landet.
Fru talman! Berith Eriksson och jag är överens om att brottsofferjourerna utför ett mycket viktigt och fint arbete. Brottsofferjourernas riksorganisation, BOJ, är mycket bra på att bistå jourernas verksamhet och uppbyggnaden av dem och gör ett fantastiskt arbete. Det är emellertid ett faktum att man har äskat just den summan man har fått. Att man i efterhand säger att om man hade kunnat få mer hade väl det också varit bra, vill jag inte bestrida. Jag är säker på att man skulle säga så på väldigt många myndigheter. Vi har tillmötesgått de önskemål som har framställts från riksorganisationen. Vi hoppas nu att man skall arbeta vidare och bygga upp verksamheten. Vilken hastighet man skall ha för att uppnå målet med minst en brottsofferjour i varje polisdistrikt är en senare fråga. Nu gäller det att man skall använda de medel man har fått. Det är just den summa som vi i fjol ansåg vara den som de skulle få. Den förra regeringen hade föreslagit 500 000 till uppbyggnad, varpå vi utökade med ytterligare 500 000 vid behandlingen i riksdagen. De fick den miljon som de då önskade. Nu fortsätter vi på den linjen.
Fru talman! Som Ingbritt Irhammar känner till var vi med på att göra det möjligt att fördubbla summan i fjol. Redan då prutade man en halv miljon för att vi skulle bli eniga. Vi hade även då äskat ytterligare två miljoner i enlighet med de signaler som vi hade fått av dem. Utbyggnadstakten beror på medelstilldelningen. Även kvaliteten beror på medelstilldelningen. Jag kvarstår naturligtvis med mitt yrkande.
Fru talman! Jag har respekt för att Vänsterpartiet yrkar som det gör. Samtidigt krävs en förklaring på varifrån ni tar pengarna. Så som jag har förstått det sker det en omfördelning inom brottskadenämndens totala anslag. Detta framgår åtminstone av motionen och betänkandet. Det är då intressant att få veta vad ni drar ned på i stället.

Fru talman! Alla politiska partier i denna riksdag är överens om att den som utsätts för brott och lider skada skall kunna få viss ersättning för detta. Vi är också överens om att brottsoffrens situation på ett bättre sätt måste uppmärksammas och att samhällets stöd till brottsoffren på olika sätt måste förbättras. Genom ökade anslag till brottsskadenämndens verksamhet och stöd till uppbyggandet av brottsofferjourer runt om i landet har riksdagen velat visa hur viktiga dessa frågor är. Under den socialdemokratiska regeringstiden fördubblades anslagen mellan år 1988 och 1991. Enligt uppgifter pågår nu ett utredningsarbete i regeringskansliet som syftar till att ytterligare stärka brottsoffrens ställning och möjligheter att stötta dessa personer vid rättsliga processer. Den utredning som den socialdemokratiska regeringen tillsatte 1991 kommer enligt uppgift att föreslå ett bättre stöd till svenskar som utsätts för brott utomlands, bl.a. kvinnor som utsatts för våldtäkt. Detta är bra och ligger väl i linje med den politik som vi Socialdemokrater förespråkar. Socialdemokraterna har inte lämnat någon reservation till det här betänkandet, eftersom vi i huvudsak delar de uppfattningar som utskottet företräder. I en fråga har vi dock avgivit ett särskilt yttrande. Det gäller frågan om inrättande av en brottsofferfond. Vi motsätter oss inte att man utreder frågan om en brottsofferfond, men vi har starka betänkligheter kring bl.a. hur finansieringen skulle kunna ske. Man kan i och för sig fråga sig vad nyttan med en brottsofferfond skulle vara. I dag har vi en brottskadenämnd som har till uppgift att besluta om ersättningar till dem som lidit skada till följd av brott. Jag har svårt att se på vilket sätt en fond skulle tillföra något nytt som inte brottskadenämnden redan i dag kan fullgöra. Men det är möjligt att jag inte har fått tillräckliga uppgifter i ärendet för att se det nya i en sådan fond. Men vår tveksamhet rör finansieringen av en fond. Vår utgångspunkt är att stödet till brottsoffer inte skall vara beroende av brottsutvecklingen i landet och de eventuella medel som kan flyta in genom speciella avgifter eller böter. Vi menar att vi på politisk väg skall bestämma hur mycket vi är beredda att anslå till brottskadeinsatser. De motioner som finns i ärendet och som förespråkar inrättandet av en brottsofferfond menar att något slags extraböter om 500 kr. skall tas ut av dem som döms. Man skulle, som en liten utvikning, kunna säga att det är en ny form av punktskatt som skulle införas. Jag är litet nyfiken på att höra vad majoriteten säger om det. Regeringens allmänna skattepolitik är ju negativ till införandet av nya punktskatter och till att höja skattetrycket. Men detta kanske är ett sidospår. De förslag och de funderingar som finns i motionerna gör att man måste ställa sig en del frågor. Skall alla typer av brott kunna betinga samma summa? Skall mord eller dråp jämställas med exempelvis stöld? Hur skall man lösa indrivningen av extraböterna? Det finns ju redan i dag vissa problem med att få in de vanliga böterna. Med en sådan konstruktion blir risken i längden stor att brottskadeersättningar och brottsofferverksamheten blir beroende av brottsfrekvensen, antalet dömda och förmågan att driva in de penningsummor som det är fråga om. Socialdemokraternas principiella inställning är att denna viktiga verksamhet till stöd för brottsoffren skall finansieras över statsbudgeten. Med en sådan finansieringsordning blir det också tydligt för medborgarna hur de olika politiska partierna här i Sveriges riksdag prioriterar stödet till brottsoffren. Man kan då också utkräva ett politiskt ansvar, vilket är svårare att göra med en brottsofferfond. Fru talman! Socialdemokraterna motsätter sig inte en utredning av förslaget om en brottsofferfond, men vi vill, som vi påpekat i vårt särskilda yttrande, redan nu markera vår tveksamhet inför de tankar som finns om finansieringen av en sådan.
Fru talman! Till Kent Carlsson och dem som tvivlar på en brottsofferfond vill jag säga att det står helt klart att regeringen anser att stöd till brottsoffer skall finansieras över statsbudgeten och att det skall vara det grundläggande. Låt oss se förslaget som något intressant att titta på. Det är inte i första hand tänkt som ytterligare en skatt, utan låt oss i stället kalla det en pedagogisk avgift, eller låt oss t.o.m. kalla det en miljöavgift, om vi nu skall leka med ord. Det här systemet finns nu i Belgien, och man funderar också på att införa det i Holland.

Det är ett faktum att det är en opposition, den oppositon som i dag är i regeringsställning, som när det har gällt att genomföra förbättringar av brottsoffrens villkor under senare år har drivit den förra regeringen, den regering som Kent Carlsson tidigare representerade, framför sig. Vi har tidigare i opposition drivit Socialdemokraterna framför oss och åstadkommit ständiga förbättringar för brottsoffren. Jag tänker då på sådant som förbättrat målsägandebiträde och förbättrat skydd för kvinnor genom besöksförbudslagen och trygghetslarm -- ja, det finns mängder av förslag, t.ex. det vi talade om senast, nämligen ett ökat stöd till brottsofferjourerna. Det var oppositionen som drev igenom och förbättrade stödet till brottsoffren också på det området. Låt oss hoppas att den centrala brottsofferfonden skall kunna gå i samma riktning. Det får utredningen visa.
Fru talman! Jag får påminna Ingbritt Irhammar om att vi nu har en annan regering som företräds av Ingbritt Irhammar och att det är de förslag som den regeringen har lagt fram som vi nu debatterar. Att den socialdemokratiska regeringen lade fram en mängd mycket bra förslag och satte i gång en mängd utredningar som den borgerliga regeringen nu tyvärr kan skörda frukterna av, får man faktiskt inte glömma bort, Ingbritt Irhammar. Kanske kan man kalla en sådan här avgift på 500 kr. för en pedagogisk avgift. Det finns trots allt en mängd frågetecken. Är det t.ex. rimligt att den som begår ett smärre brott skall betala samma avgift som den som begår ett grövre brott? Jag tror att det finns andra sätt för brottslingar att göra rätt för sig, som är betydligt viktigare ur pedagogisk synpunkt. Det kan exempelvis vara att brottslingen får möta brottsoffret eller att man får göra rätt för sig på brottsplatsen. Med den finansieringsmodell som förespråkas i en del av de här motionerna finns en risk att vi politiker på litet sikt kan smita ifrån det ansvar vi ändå har att se till att det finns tillräckligt med pengar för brottsskadeersättnigar, för betalning av uppbyggande av brottsofferjourer och för annan verksamhet. Jag menar att en risk med ett sådant här finansieringsförslag är att vi politiker på litet sikt kryper undan vårt ansvar att ur statsbudgeten ta fram de pengar som behövs för att driva en bra verksamhet.
Fru talman! Vi i regeringspartierna ämnar inte smita ifrån något ansvar för nuvarande och kommande stöd till brottsoffer. Tvärtom tar vi nu detta ansvar, precis som vi gjorde när vi var i opposition. Jag tog upp vad som hänt tidigare, att vi även i opposition förbättrade stödet till brottsoffren utöver vad den socialdemokratiska regeringen gjorde, för att visa att vi även tidigare lyckades med detta. Vi tänker nu fortsätta samma väg. Jag blev litet förvånad över att Kent Carlsson sade att vi nu ''tyvärr'' driver igenom förslag som innebär förbättringar för brottsoffren. Det är väl ändå litet cyniskt. Det är väl bra att ni lade fram vissa förslag, och det är väl bra att vi dessutom har förbättrat vissa förslag. Det är väl också bra att vi genomdriver era tidigare förslag om vi gör det i syfte att förbättra brottsoffrens situation.
Fru talman! Jag skall kommentera den utredning som tillsattes under den socialdemokratiska regeringen. Självfallet hade jag önskat att vi efter valet förra året hade haft en socialdemokratisk regering, som hade kunnat få ta del av utredningens förslag och genomföra dem. Jag har nämligen, framför allt via massmedia, hört talas om bra förslag. Av dessa är den i mitt tycke viktigaste frågan stödet till svenska brottsoffer utomlands. Vad jag sade var alltså inte någon invändning mot sakförslaget, men jag hade önskat att vi här hade haft en socialdemokratisk majoritet som hade kunnat driva igenom förslagen. Återigen något om frågan om brottsofferfonden. Man kan se det som att vi på det här viset får litet extra pengar och kan göra litet mer insatser. Det går faktiskt om man har politisk vilja att göra prioriteringar och att på annat sätt ta in pengar för att klara av nödvändiga satsningar på brottsskadeersättningsverksamheten och utbyggnaden av olika frivilliginsatser. Det finns alltid en risk med att införa den sorts punktskatter som det här ändå är fråga om, nämligen att vi här i riksdagen då smiter ifrån en del av det ansvar som vi har att visa hur vi prioriterar den här typen av viktig verksamhet i förhållande till annan. Det är av den anledningen vi har markerat att vi är tveksamma till den finansieringsform som nämns i motionerna men att vi givetvis är beredda att se på frågan när den kommer tillbaka efter att ha utretts. Vi vill redan nu markera den tveksamheten.
Fru talman! Jag kan då påminna Kent Carlsson om att utskottet i förra årets betänkande var enigt om att det kunde vara av stor pedagogisk betydelse för den som var dömd för ett brott att kunna betala en viss avgift. Socialdemokraterna stod då bakom detta, och det gör ni även nu, medan ni är litet tveksamma beträffande finansieringen. Det har jag respekt för. Kent Carlsson är stolt över Socialdemokraternas förslag att vi skall ge rättshjälp och stöd åt brottsoffer utomlands. Då får jag återgå till historieskrivningen. Det kan inte vara så lätt för Kent Carlsson att känna till hur detta började, men det var faktiskt med en centermotion för två år sedan, som följdes upp av Folkpartiet för ett år sedan. Eftersom ingenting hände hos den socialdemokratiska regeringen blev det två år i rad ett tillkännagivande om att stödet till brottsoffer utomlands skulle förbättras. Det är det förslaget som nu har resulterat i ett förslag från den borgerliga regeringen. Vi har alltså drivit frågan i två år i opposition, och nu kommer förslaget, det förslag ni inte lyckades genomföra.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar är utskottets ledamöter överens om det mesta. Socialdemokraterna avviker på en punkt ifrån utskottsmajoriteten, och det gäller ett anslag, utöver vad regeringen föreslagit, på 1 milj.kr. för information till nämndemän. Jag misstänker att anledningen till det socialdemokratiska yrkandet kan vara några spektakulära fall på senare tid, då nämndemän i några uppmärksammade mål fallit för det massmediala trycket och gjort uttalanden som de inte borde ha gjort. Detta kan man emellertid inte ta till intäkt för att en hel kår på inemot 8 000 personer skulle sakna kunskaper om sekretess och tystnadsplikt. Till att börja med skall det slås fast att en nämndeman har ett lekmannauppdrag. Någon mer organiserad eller permanent verksamhet som syftar till egentlig juridisk utbildning är därför varken nödvändig eller lämplig. Nämndemannen skall inte vara ett slags halvjurist. För det andra ankommer det främst på den domstol där nämndemannen tjänstgör att svara för det grundläggande behovet av utbildning för nyvalda nämndemän. Så sker också i praktiken. Domstolsverket har bl.a. tagit fram informationsmaterial som riktar sig till nämndemän och som tingsrätterna därvid använder. För det tredje är Nämndemännens Riksförbund mycket aktivt när det gäller utbildningsinsatser för sina medlemmar. Förbundet tilldelas medel för ändamålet över domstolsverkets anslag. För innevarande budgetår uppgår detta anslag till 350 000 kr. Även lokalt sker viss utbildning och en ganska omfattande studiebesöksverksamhet i nämndemannaföreningarna. Utskottets majoritet har därför -- med rätta -- funnit att de här redovisade utbildningsinsatserna får anses tillräckliga. Utskottet har tidigare behandlat liknande frågor, senast i betänkandet Oppositionen har inte tagit fram något skäl som i dag borde föranleda en annan bedömning.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

Herr talman! Jag vill bara erinra om att med hjälp av de pengar som återstår av de 5 miljoner som riksdagen anslog hösten 1988, ca 500 000 kr., är framställningen av bl.a. filmer fortfarande i gång. Man får föreställa sig att det är ett fräscht material som domstolsverket i samarbete med Nämndemännens Riksförbund tar fram. Enstaka övertramp från nämndemän i massmedialt intressanta mål ändrar inte min uppfattning att våra nämndemän är mycket kompetenta, kloka, kunniga och engagerade personer. Det är inte så att nämndemän har större utbildningsbehov än andra politiskt valda uppdragstagare. Förhållandet är kanske snarare det omvända.

Herr talman! Det är naturligtvis inte så, Sigrid Bolkéus, att utskottets majoritet anser att den utbildning som nämndemännen får i dag är tillräcklig. Det finns nämligen ingenting som heter tillräckligt mycket utbildning. Alla yrkeskategorier efterfrågar alltid mer utbildning, och det kan vara mycket berättigade krav. Men jag vidhåller min egen och utskottsmajoritetens uppfattning att nämndemännens utbildning får anses tillräcklig med hänsyn till det samhällsekonomiska läge som vi nu befinner oss i. Det finns inte större utrymme för insatser på det området just nu. Ingen skulle vara gladare än jag, om det så småningom öppnades sådana ekonomiska möjligheter.

Herr talman! Det betänkande vi nu har att behandla gäller bl.a. regeringens förslag om anslag till finansinspektionen. Finansinspektionen är den myndighet som har att utöva kontroll över de finansiella instituten och marknaderna. Den i propositionen föreslagna förändringen av anslagsformen samt belopp tillstyrks av utskottet. I betänkandet behandlas också fyra motioner, tre socialdemokratiska och en moderat. Alla motionerna avstyrks av utskottet, men de är avstyrkta med olika motiveringar. När det gäller motionerna N201, N207 och N245, alla socialdemokratiska, är ett motiv att riksdagen nyligen gjort uttalanden i samma riktning som förslagen i motionerna. Ett annat motiv är att det pågår arbete med frågan och att vissa delar bereds i finansdepartementet. I motion N260, med moderat stämpel, föreslås att statens och kommunernas rätt att utse representanter i affärsbankernas styrelser samt statens rätt att utse ordförande avskaffas. Ett enigt utskott har avstyrkt dessa krav också, men när det gäller motiveringen går meningarna isär. Utskottsmajoriteten åberopar principiella skäl, och det övervägs ändringar av bestämmelserna i departementet. Då måste jag få fråga utskottsmajoritetens talesman: Vad är principiella skäl? I den reservation som vi socialdemokrater har fogat till betänkandet säger vi att det finns goda motiv för utseende av offentliga ledamöter och godkännande av styrelseordförande i bankerna. Vi anser det både värdefullt och betydelsefullt att denna bestämmelse bibehålles i framtiden. Affärsbankerna har genom sin kreditgivning och i övrig verksamhet en central roll i det svenska samhället. Det är därför angeläget att det finns former för samhällets medverkan och inflytande i affärsbankerna. Av den anledningen är det naturligtvis mycket värdefullt att bestämmelsen bibehålles. Herr talman! Med det anförda tillstyrker jag utskottets hemställan och även dess motivering utom vad gäller mom. 4, där jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Jag tänkte säga några ord om en socialdemokratisk motion av Jan Andersson och Bengt Silfverstrand, N207, som behandlas i betänkandet. Motionärerna begär en sådan ändring av finansbolagslagen att man där inför regler motsvarande dem som gäller för banker. Det innebär regler som föreskriver att bolagen får lämna krediter endast mot betryggande säkerhet, och vidare handlar det i huvudsak om begränsning av s.k. enhandsengagemang. Finansbolagskrisen kom före krisen i fastighetsbolagsbranschen, som i sin tur kom före bankkrisen. Finansbolagskrisen kom så pass tidigt att man har hunnit utreda den och se var bristerna finns. Utredaren, som har lämnat ifrån sig ett betänkande, en departementsskrivelse, konstaterar att skall marknaden på det här området fungera väl, ställs det krav på alla aktörer. Han konstaterar i princip att alla har brustit, även lagstiftarna. Lagstiftarna har brustit genom att lagstiftningen för finansbolag har varit sådan att vidlyftiga affärer, kreditengagemang mot bristande säkerhet eller för stora satsningar på få kunder, har varit möjliga och i det klimat som fanns uppmuntrats. Därför är det väl motiverat att göra de förändringar som föreslås i motionen och som föreslås av utredaren. Nu sägs det från utskottsmajoriteten att det arbetet är på gång i regeringen och att man kan förvänta sig en proposition. Jag tycker inte att riksdagen skall nöja sig med detta. Det har varit en del propositioner på gång i regeringen som av olika skäl, kanske bl.a. att det är en koalitionsregering, har stött på patrull och försenats. Jag tycker att det är väl motiverat att riksdagen gör en markering i enlighet med motionen. Jag tänker nöja mig med att säga det här och yrkar bifall till meningsyttringen vid mom. 3. I övrigt instämmer jag i den socialdemokratiska reservationen och det yrkande som Leif Marklund framförde.

Herr talman! Detta betänkande från näringsutskottet berör finansinspektionens verksamhet och ramanslag för budgetåret 1992/93. Finansinspektionen bildades den 1 juli 1991 genom sammanslagning av bankinspektionen och försäkringsinspektionen. Uppgiften är att utöva tillsyn över finansiella institutioner och marknader. Till dess att den nya organisationen utvärderats föreslås oförändrat ramanslag, vilket också utskottet har tillstyrkt. Fyra motioner som berör inspektionens verksamhet har behandlats av utskottet, och jag skall kort kommentera dessa. I motionerna N201 och N245 efterlyses åtgärder för att stärka småspararnas ställning på kapitalmarknaden. Motionärerna kräver också en bättre information och konsumentupplysning. Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att följa utvecklingen och främja allmän kännedom om prisoch konkurrensförhållanden inom bankväsendet. Därför har inspektionen utarbetat en särskild konsumentpolicy. Där sägs det att de nya förutsättningar som råder på de finansiella marknaderna kräver bättre information, avtalsvillkor och prissättning. Samverkan sker med konsumentverket och näringsfrihetsombudsmannen i dessa frågor. Inspektionen har vidare utgivit en marknadsöversikt som presenterar olika former av banksparande -- bankkonton, olika typer av fondsparande osv. -- där det också anges räntevillkor. Utskottet vill ändå understryka betydelsen av en bred konkurrens på finansområdet, framför allt för att konsumenternas ställning på marknaden skall tillvaratas. I motion 207 ställs krav på en skärpning av bankrörelse och finansbolagslagstiftningen. När det gäller bankerna finns redan föreskrifter i bankrörelselagen om hur kreditgivningen skall bedrivas. Det som hänt på senare tid med stora kreditförluser för bankerna beror inte på en bristfällig lag utan snarare på hanteringen av utlåning m.m. Motsvarande regler för finansbolagen finns däremot inte. Mot bakgrund av den kris som drabbat vissa finansieringsbolag har en utredning genomförts. Utredningsbetänkandet samt en begäran från finansinspektionen om enhetliga sanktioner inom tillsynsområdet bereds för närvarande i finansdepartementet. En proposition med förslag till ny reglering av finansbolagens verksamhet väntas bli förelagd riksdagen under I motion 260 föreslås att statens och kommunernas rätt att utse representanter i bankernas styrelser samt statens vetorätt vid val av ordförande i bankstyrelser skall avskaffas. Motioner med samma inriktning och innebörd har behandlats tidigare i riksdagen. I en reservation från socialdemokraterna i utskottet anges motsatt uppfattning. De anser att nuvarande bestämmelser bör bibehållas. Enligt utskottets mening skall statens tillsyn av bankväsendet främst utövas av finansinspektionen och riksbanken. Det finns principiella skäl som talar emot att regeringen skall godkänna affärsbankernas val av styrelseordförande. Leif Marklund berörde detta och ställde också en fråga. Som yttersta konsekvens skulle det t.o.m. kunna vara så att det inträffar lojalitetskollisioner vid sådana tillfällen. Av detta skäl bör staten ha en renodlad roll, nämligen tillsyn över gällande bankrörelselag och dess föreskrifter. Det har aviserats att det kommer en proposition under 1992 med förslag till ändring av banklagstiftningen, bl.a. som en anpassning till Finansdepartementet ändringar av just dessa bestämmelser, vilket innebär att det kan bli förändringar. Det får vi se längre fram under detta år när förslaget kommer. Förslaget väntas bli förelagt riksdagen under senare delen av 1992. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan och avslag på den socialdemokratiska reservationen samt meningsyttringen av Rolf L Nilson, vänsterpartiet.
Herr talman! Uttrycket ''dubbla lojaliteter för staten'' tycker jag mig känna igen. Är det uttrycket det enda motiv som finns? Moderaterna använde det när det gällde utförsäljning av statliga företag. Nu använder man det också när det gäller det offentligas ledamöter i bankernas styrelser. Det är ett oerhört magert motiv som Olle Lindström försöker göra sig till tolk för. Här nämns också ''starka principiella skäl''. Det finns säkert andra skäl, Olle Lindström. Han skulle nog må bra av att säga att de är rent ideologiska. Här skall ingen insyn finnas i kapitalmarknaden. När det gäller bankrörelselagens bakomliggande motiv har bankerna via lag fått tillstånd att sköta inlåning från allmänheten samt utlåning i olika former. Nog vore det mycket märkvärdigt om man skulle kunna avhända offentligheten möjlighet att ha insyn över de medel som banken har tillåtelse att låna in och sedan låna ut. De diskussioner som förs i bankernas styrelser är ofta ganska konstruktiva. De kan gälla etik. Jag utgår från att de i dag gäller räntegapet. Det är en debatt som det offentligas ledamot kan föra i en bankstyrelse, eftersom de som har pengar i banken kan riskera att få betala kreditförlusterna.
Herr talman! Det jag sade, Leif Marklund, var att det som yttersta konsekvens kan uppstå lojalitetskollisioner. Vi har en finansinspektion och riksbanken som är till för att utöva tillsyn över bankerna. Därför behöver vi inte ha dubbla funktioner. Det leder bara till att man litar på varandra, och så kanske vi får de effekter vi inte vill ha. Om staten påverkar tillsättande av bankledning får den vidkännas ett större ansvar, och man tar ifrån finansinspektionen ett visst ansvar i detta fall. Det är därför viktigt att inte fler instanser har ansvaret. Insynen skall finansinspektionen sköta. Det tror jag också att man kan göra. Nu har inte ännu någon utvärdering gjorts eftersom finansinspektionen har funnits under så kort tid. Men vi kanske får en sådan så småningom.
Herr talman! Motiven blir allt vagare och vagare. Om man ser sig runt omkring i det svenska samhället är de offentligt utsedda ledamöterna allmänt accepterade inom affärsbankerna, men de är däremot inte allmänt accepterade bland de moderata ledamöterna i Sveriges riksdag. Den här frågan har drivits i kammaren år efter år. Det märkliga är att de attacker som kommer, de kommer inifrån riksdagen och inte från allmänhet eller affärsbanker.
Herr talman! Det offentligas representanter i bankstyrelser accepteras säkert från alla håll. Det är inte därför som vi vill ändra reglerna. Det finns ännu inget förslag, men förmodligen kommer det något i den vägen. Framför allt skall man inte ta ifrån finansinspektionen dess uppgift, utan den skall sköta kontrollen. Insyn kan man få på annat sätt. Om man är vald som det offentligas representant i en bankstyrelse kan man ändå inte konkurrera med finansinspektionens insyn eller snarare översyn. Det är därför viktigt att man renodlar rollen, och så vill vi ha det. Vi vet att socialdemokraterna har en annan uppfattning. Men i detta fall visar det sig även på kommunal nivå, särskilt i mindre kommuner och på mindre orter där det inte finns så många företag, att man kommer i lojalitetskonflikt. Det är inte bra, och det skall vi undvika.
Herr talman! Bankinspektionens tillsynsverksamhet och den offentligt utsedda ledamotens roll i en bankstyrelse fyller två skilda funktioner. Insynen är en sak, och tillsynen en annan. Det vore på sin plats att man när det gäller formuleringen ''starka principiella skäl'' talar om vad moderaternas tanke är: Här skall den fria marknaden och kapitalet gå fritt från allmänhetens insyn. Det är kapitalet och marknaden som man vill skydda.
Herr talman! Om det är som Leif Marklund påstår har finansinspektionen misslyckats. Det hoppas väl ändå inte någon att den skall göra.

Herr talman! I Sverige anser vi att alkoholmissbruket är ett av våra största sociala problem. För att minska alkoholens skadeverkningar förs en relativt restriktiv alkoholpolitik. Begränsningar i tillgänglighet och marknadsföring anses vara betydelsefulla delar för att hålla tillbaka alkoholkonsumtionen och därmed de skador som alkohol och tobak för med sig. På tobaksområdet har det skett en radikal omsvängning i vårt land från ett mycket utbrett tobaksbruk till betydande minskningar. Uppmärksammade rättsfall om passiv rökning har bl.a. lett till att offentliga miljöer i stor utsträckning blivit rökfria -- och allt fler offentliga platser blir det. Det finns alltså en stor medvetenhet hos svenska folket och en betydande enighet här i kammaren om de skador som bruk och missbruk av alkohol och tobak medför. Det konstiga är att denna medvetenhet är såsom bortblåst när det gäller vår export av dessa produkter. Vi vill gärna att andra människor skall använda svensk alkohol och tobak i så stor omfattning som möjligt. Vi går så långt att vi med alla medel vill prångla ut våra riskprodukter till mindre utvecklade länder och folk. Detta trots att vi mycket väl vet att dessa folk är långt mindre upplysta om vilka skador de riskerar att få. Även i länder där dessa varor inte ingår i landets egen kultur satsar svenska statsägda företag, t.ex. AB Vin & Sprit och Svenska Tobaks AB, mångmiljonbelopp på att marknadsföra sina produkter. Jag vet att de mera alkoholtillvända motståndarna här i kammaren alltid försöker att försvara exportmetoderna med att det är upp till resp. mottagarland att avgöra vilken marknadföring som är tillåten där. Det är inte Sveriges riksdags sak att bestämma marknadsföringslagarna i andra länder. Jag tycker att det är ett dåligt försvar. Jag anser inte heller att vi skall lägga oss i andra länders lagar i alltför stor utsträckning. Men det gör vi redan, inom parentes sagt, i flera andra avseenden. Vi deltar i ekonomiska sanktioner för att påverka länders regimer och lagar osv. Det här handlar inte om att sätta sig över andras lagar. Det handlar endast om att Sverige skall avstå från att utnyttja alla möjligheter så långt det går. Det finns i dag etiska regler för hur marknadsföring får ske internationellt när det gäller försvarsmateriel, barnmat och läkemedel. I fallen barnmat och läkemedel övervakas den reglerade marknadsföringen av världshälsoorganisationen, WHO, som också har beslutat om den. I reservationerna till det här betänkandet föreslår vi att regeringen bör göra en översyn av vilka riktlinjer som skall råda för vår egen marknadsföring av alkohol och tobak utomlands. Lindblad och Roland Larsson. En måttligare marknadsföring skulle öka förtroendet för Sveriges pådrivande policy i internationella sammanhang när det gäller att värna om människors liv och hälsa. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till båda reservationerna och till övriga delar i betänkandet.

Herr talman! Det här betänkandet visar upp en kompakt enighet om att den svenska handelspolitiken skall bygga på fri handel. Jag vill ändå markera ett antal problemområden som är förknippade med den fria handeln. Det gäller de problem man ställs inför när det finns olika typer av miljöregler, när länder befinner sig på olika utvecklingsstadier och när det finns en iver att nå välstånd. Vi vet mycket väl att snabb tillväxt och utnyttjande av naturresurser ofta leder till svåra miljökonsekvenser. När det gäller den fria handeln finns det på många håll i världen en oro för att en allt friare handel också kan leda till export och import av miljöproblem. De rika länderna kan försöka exportera miljöfarliga varor och sina miljöproblem till utvecklingsländer. U-länder kan frestas att nå välstånd genom att inte ta hänsyn till globala miljöaspekter på ett rimligt sätt i sin produktion och i sin export. Det här har behandlats och lyfts fram på ett förtjänstfullt sätt av svenska representanter i internationella handelssammanhang och i GATT sammanhang. Vänsterpartiet är mycket angeläget att uppmärksamheten på miljöproblemen, förbud mot s.k. grön dumpning, dvs. export av miljöfarliga varor förs in i internationella handelsavtal. Det markeras också i den meningsyttring som jag har till det här betänkandet. Jag kommer dock inte att yrka bifall till meningsyttringen rörande det momentet. Jag står givetvis bakom åsikterna, men jag kommer inte att yrka bifall till det för att förenkla och förkorta själva voteringsproceduren. En annan fråga är det sätt på vilket varor produceras. Det är också en gammal diskussion i handels och utvecklingssammanhang. Svensk tekoindustri har bl.a. uttryckt oro för att få konkurrera på ett som man tycker orättvist sätt med länder där produktion av textilier och konfektion sker under oacceptabla sociala förhållanden. Det kan gälla barnarbete eller arbetstider och arbetsmiljöer som inte skulle accepteras här. Detta är också ett allvarligt problem. Det har observerats och lyfts fram i internationella sammanhang, på senare tid främst av Sverige och USA i GATT. Men där verkar det som om intresset för just de här frågorna har kommit i bakgrunden för det stigande miljöintresset. Det är olyckligt. Detta är frågor som måste drivas parallellt. Det är frågor som måste understrykas. Jag tycker att det är rimligt och meningsfullt att riksdagen här gör ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att driva de här sociala frågorna i de internationella handelssammanhang där Sverige är representerat. Den sista punkten som jag skall ta upp är frågan om Norden som hemmamarknad. Jag har i utskottet ställt mig bakom ett yrkande i en folkpartistisk motion från utrikesutskottet. Den vill lyfta fram arbetet för att stärka den nordiska handeln. Detta arbete har pågått under lång tid. Det har gjorts välformulerade deklarationer om hur viktigt det är att underlätta handeln mellan de nordiska länderna och undanröja alla onödiga handelshinder. Men man kan konstatera att det arbetet inte har kommit speciellt långt. Ungefär hälften av de handelshinder som har funnits tidigare finns kvar. Många av dem är onödiga. Det verkar som om de stora partierna har satt sin tillit till den europeiska integrationen, ett eventuellt svenskt medlemskap i EG och ett EES avtal, som om detta skulle lösa våra problem med handelsrelationer till grannländerna. Jag tycker inte att man skall acceptera att handeln med våra nordiska grannländer underordnas det europeiska integrationsarbetet. Satsningen på en ökad nordisk marknad och en friare nordisk handel har ett värde i sig, och den måste intensifieras. Därför anser vi i Vänsterpartiet att det också här är rimligt att göra ett tillkännagivande till regeringen med en sådan innebörd. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till meningsyttringen som rör mom. 3 beträffande socialklausul och mom. 6 beträffande Norden som hemmamarknad.

Herr talman! Det betänkande vi just nu diskuterar spänner över ett antal utrikeshandelspolitiska områden. Även om det behandlar många olika frågor är det ändå inte heltäckande. Både frågor rörande handeln med tekovaror och frågan om statens roll i den exportfrämjande verksamheten kommer att bli föremål för egna betänkanden längre fram. Utskottet är när det gäller huvudavsnittet om handelspolitikens inriktning helt enigt. Vi har lyckats uppnå denna enighet med såväl propositionen som s och v-motioner som underlag. Denna totala uppslutning kring den politik som Sverige för närvarande för i såväl GATT som UNCTAD är i många hänseenden positiv. Även uttalandet att Sverige inom ramen för ett medlemskap i EG kommer att fortsätta att driva en politik för global frihandel och verka för ett med omvärlden vidgat samarbete i övrigt, har gjorts av ett enigt utskott. Det innebär att den frihandelsvänliga inställning som regeringen, företrädd av utrikesministern, gav uttryck för vid den utrikespolitiska debatten i kammaren i februari, också delas av utskottet. Denna enighet är säkert också en viktig anledning till att de svenska företrädarna vid UNCTAD:s nyligen avslutade åttonde session har kunnat agera med stort eftertryck och framgångsrikt hävdat de svenska ståndpunkterna. Jag avstår därför nu från att kommentera detta avsnitt ytterligare. Avsnitten om miljöklausul resp. socialklausul i internationella handelsavtal har föranlett meningsyttringar från Vänsterpartiet. Miljöfrågornas betydelse för handelsutbytet är just nu föremål för stor uppmärksamhet inom såväl GATT som OECD och UNCTAD. Inom EG har miljöintresset skärpts under senare år. EG domstolen har redan slagit fast att miljöhänsyn kan innebära avvikelser från principen om fri handel. Denna regel har bl.a. Danmark utnyttjat när det gäller förpackningar för läskedrycker. Det finns alltså anledning att tro att Sveriges ansträngningar att uppnå fullvärdigt medlemskap i EG är den bästa garantin för att vi skall undvika att miljöproblemen via handelsutbytet flyttar över gränserna. Även utskottets i övrigt eniga uppfattning om Norden som hemmamarknad har Vänsterpartiet ställt sig vid sidan av i sin meningsyttring. Inte ens det faktum att målen för det nordiska samarbetet genom ett EES-avtal kommer att uppnås i en vidare europeisk ram, eller att två tredjedelar -- inte hälften, som Rolf L Nilson sade -- av de konkreta handelshinder som konstaterades vid en inventering 1984 och 1985 har undanröjts har gjort intryck på Vänsterpartiets utskottssuppleant. Siffrorna är hämtade från utskottets eget betänkande NU1, som har behandlats tidigare under detta riksmöte. Det ärende där enigheten har varit svårast att uppnå, av protokollen att döma inte bara vid detta riksmöte utan många år tidigare, har varit frågan om marknadsföring och export av alkoholdrycker och tobaksvaror. Reservationerna i dessa avsnitt präglas av en från 70 och 80-talen kvarvarande uppfattning av Sverige som världssamvete, som det enda land som verkligen har lösningen på världsproblemen. Att inte ge svenska exportföretag, även de statligt ägda, möjlighet att rätta sig efter de regler, de traditioner och den kultur som finns på de olika exportmarknaderna förefaller lika absurt som att vi inte skulle kräva att de företag som vill exportera hit skall rätta sig efter våra regler och förhållanden. Man kan föreställa sig reaktionerna om importerade cigarettmärken skulle undantas från kravet på varningstext på paketen, bara för att motsvarande regler inte finns i tillverkningslandet. Jag tror inte heller att en från utlandet direkt importerad antirökkampanj eller kampanj för minskad alkoholkonsumtion skulle bli någon större framgång, om den oförändrad överfördes till Skall reglerna på något sätt samordnas, måste detta ske inom ramen för internationella organ och genom internationella överenskommelser. Det har också tidigare varit svensk politik. Vi bör fortsätta att delta både i det alkoholpolitiska åtgärdsprogram som utformas i internationellt samarbete, bl.a. inom WHO, och i det aktionsprogram mot cancer som har inletts inom EG, ett program i vilket Sverige deltar som fullvärdig medlem. De enskilda företagen, vare sig de är statligt ägda eller ej, skall även fortsättningsvis kunna verka utifrån förutsättningen att varje lands riksdag och regering är bäst skickade att utforma det landets marknadsföringsförutsättningar och att de i sina exportansträngningar gör rätt som rättar sig efter dem.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
Herr talman! Jag vill understryka vad jag sade i mitt anförande, att jag inte anser att det nordiska handelssamarbetet skall vara underordnat eller en bieffekt av ett europeiskt samarbetet. Vad som händer med EES-avtalet är oklart. Vad ett eventuellt EG-medlemskap kommer att innebära är också oklart. Jag vill understryka att det inte är självklart att Island går med i EG. Det är inte självklart att Norge går med i EG. Värdet av ett öppet, fritt och jämlikt samarbete med våra nordiska grannländer är oerhört stort. Det måste understrykas. Utskottet har konstaterat att det nordiska samarbetet har ställts åt sidan. Det har nedprioriterats i förhållande till de europeiska frågorna. Jag är inte heller övertygad om att Jan Backman har rätt när han säger att den bästa garantin för att värna miljöregler och en miljövänlig handel är ett svenskt medlemskap i EG. Det är snarare så att man får kämpa mycket hårt för att få miljöhänsyn respekterade i EG-sammanhang. Det är inte alls någon självklarhet. Jag har snarast intrycket att tyngden i miljöargumenten är oerhört mycket större i Sverige och i den svenska debatten än inom Jag vill understryka för Jan Backman vad många har konstaterat, nämligen att det finns mycket starka protektionistiska inslag i EG. Man är mån om en fri och öppen marknad inom organisationen men betydligt mindre engagerad och intresserad när det gäller att bryta ner tullmurar mot omvärlden.
Herr talman! När det gäller det nordiska samarbetet vill jag bara citera vad utskottet skrev i sitt betänkande NU1: ''Ett program för det nordiska samarbetet efter år 1992 avses bli framlagt för Nordiska rådet ------. Det kan komma att koncentreras till två aspekter, nämligen dels EES avtalets konsekvenser för de nordiska länderna, dels prioriteringarna och organisationen för det nordiska samarbetet.'' Man arbetar alltså med dessa frågor i Nordiska rådet. Jag är säker på att även Islands intressen kommer att finnas med i bilden. Det är just synen på protektionism inom EG som gör att denna typ av klausuler -- miljöklausuler och socialklausuler -- kommer att fungera som handelshinder och ytterligare stödja de protektionistiska inslagen snarare än verka för frihandel. Det är kanske det som gör att man måste iaktta en viss återhållsamhet.
Herr talman! När det gäller det nordiska samarbetet tycker jag att den svenska riksdagen kan ge Nordiska rådet en vänlig knuff framåt på den inslagna vägen. Det kunde vara motiverat. När det gäller protektionismen inom EG sade Jan Backman i sitt anförande att utskottet är helt och hållet enigt om att Sverige skall verka för frihandel inom EG, även som medlem i EG. Det tyder på att samtliga partier är uppmärksamma på problemet att det inte är en självklarhet med en utveckling mot fri handel utåt. Det är inte oproblematiskt att göra begränsningar av handeln grundade på miljöhänsyn och sociala hänsyn. De kan användas som handelshinder. Därför måste dessa penetreras noga och genomföras på ett sätt som alla inblandade parter accepterar i internationella sammanhang -- i GATT, UNCTAD och OECD. Här har Sverige gjort förtjänstfulla insatser och fått ganska stort gehör när det gäller miljöaspekterna. Sverige har gjort förtjänstfulla insatser när det gäller socialklausulerna tillsammans med USA, men inte fått samma gehör. Därför behövs intensifierade ansträngningar främst på det området.

Herr talman! Om tre partier här i riksdagen tycker att vi skall vara litet mer återhållsamma när det gäller marknadsföring av alkohol och tobak, innebär det inte att vi vill vara ett världssamvete. Däremot måste vi ha ett samvete för vad vi själva åstadkommer och vilken sorts marknadsföring Vi har inte lösningen på alla problem. Men de argument jag förde fram var att vi inte sätter oss över andras lagar, utan vi låter bli att utnyttja hela det lagliga utrymmet. Man måste inte föra en så hänsynslös marknadsföring som sker i dag. Jag tror inte att detta är de mest angelägna varorna att introducera i länder där de inte redan är en kultur. Jag tror också att man skall vara återhållsam även i andra länder. Jan Backman säger att vi skall samordna reglerna i WHO och på andra ställen. Det skall vi naturligtvis göra. Sverige arbetar där aktivt på att få till stånd etiska regler av olika slag. Vi har i Sveriges riksdag antagit en rekommendation från WHO att vi skall försöka minska alkoholkonsumtionen med 25 % här hemma. Såvitt jag vet har många eller kanske de flesta av EG-länderna gjort detsamma, och många andra länder också. WHO arbetar med det målet. Sverige är med där. Vi driver ett arbete i WHO som innebär att vi skall minska konsumtionen och värna hälsa och liv och ha mindre av vissa produkter -- det handlar om barnmat och vissa läkemedel, som vi har fått regler för, och även de produkter vi har diskuterat. Skall vi samtidigt med det driva den mest utstuderade marknadsföring som kan tänkas, för att få ut så mycket som möjligt av svensk alkohol till andra länder? Det är dubbelmoral och ingenting annat. Jag är ledsen och besviken att Moderaterna är det parti som nu här i riksdagen hindrar att regeringen får göra denna översyn av marknadsföringsreglerna. Det hade varit bra om den kommit till stånd. Det är synd att Moderaterna går emot.

Herr talman! I stora drag vill jag instämma i utskottets bedömning av de frågor som vi nu diskuterar. Jag vill också ta tillfället och tacka Gudrun Norberg för det tidigare inlägget i denna fråga. Jag delar helt de åsikter hon har framfört. Låt mig bara fylla på med ytterligare några tankar. Sverige är ett, i europeiskt perspektiv, stort land till ytan men ett litet land ur befolkningsperspektiv. Ändå kan det inte anses betydelselöst att vi har en egen linje i vissa frågor där vi åtminstone vill försöka vara vägledande. Våra möjligheter att vara inflytelserika påverkas i hög grad av vår förmåga att strategiskt välja frågor att driva med egen profil och så att säga ligga före i tiden. Enligt min och kds uppfattning tillhör just alkoholoch tobaksfrågorna ett område där man i andra länder nu börjar diskutera på ett sätt som ger oss anledning till viss uthållighet, och kanske t.o.m. fortsatt seriös profilering, i vår svenska linje. Många svenska debattörer har, på ett ibland raljerande sätt, hyllat det förhållningssätt till alkohol som en del andra länder har. Min värderade utskottskollega Jan Backman talar här om 70 och 80-talsstil, med Sverige som världssamvete i fråga om alkohol och tobak. Det vore bra med ett klargörande, om Jan Backman har en liknande attityd i andra frågor där vi har enats om vissa restriktioner, av skäl som vi själva här i Sveriges riksdag valt att definiera. Det gäller, som nämnts, barnmat, läkemedel och vapenexporten. Nej, herr talman, detta är en illa vald tid för sådana tongångar. I många länder börjar man nu på allvar att diskutera vad alkoholen och tobaken kostar samhället på olika sätt. Detta gäller även krassa frågor om pengar och påfrestningar inom sjukvården. Dessutom kan man väga in de omätbara familjesociala konsekvenserna och mycket mera därtill. I Sverige har vi äntligen kommit dithän att vi skall utreda en del av den här problematiken och skaffa oss en bättre inblick i hur barnen har det i hundratusentalet svenska hem där alkoholen behärskar föräldrarna i stället för det motsatta, att föräldrarna behärskar alkoholen. Detta måste sägas i detta sammanhang! Just nu konstaterar vi att det inte är endast Sverige som är inne i ett, för dessa frågor, viktigt skede. Då är det olyckligt att vi tillåter en nästintill ohämmad marknadsföring av alkohol och tobak utomlands, inte minst våra egna statliga monopolföretags marknadsföring. Samtidigt håller vi fast vid WHO:s mål om en minskad konsumtion av dessa varor fram till år 2000. Marknadsföringen i USA:s julrusch av en flytande produkt, som av reklammakarna med förföriska bilder bedömdes som absolut och nödvändig för julgran, julpynt och glädje m.m., var i mina ögon stötande och i avsaknad av all god etik. Bakom detta stod vår svenska, statligt kontrollerade monopolverksamhet. Gratisbjudningar på Tokyos gator kan också nämnas som ett lågvattenmärke. Exemplen kan staplas på behovet av att från riksdagens sida ha synpunkter på denna typ av produkter även utanför Sveriges gränser. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och därmed bifall till motionerna N222 och N276 i berörda delar.
Herr talman! Självfallet står både moderaterna och jag bakom att Sverige och svenska företag följer internationella överenskommelser. Det finns ingen anledning att misstänkliggöra oss på den punkten. Att våra ledamöter i de utskott som handskas med sociala frågor är med och driver och påverkar de förhållanden som gäller i Sverige är också helt självklart, men det är inte det den här frågan gäller. Vin & Sprit är inte ett monopolföretag utomlands, och man följer i alla länder där man verkar de regler som har satts upp i resp. land. Både i USA och i Japan måste de berörda organen, regering och riksdag, själva få bedöma vilken omfattning och inriktning deras alkoholpolitik skall ha. Det enda vi kan göra är att rätta oss efter den i den situation som just nu gäller där. Förändras den kommer självfallet också den svenska exportmarknadsföringsinsatsen att förändras.
Herr talman! Tack för klargörandet! Vi har ändå möjlighet att påverka och villkora inom ramen för svensk lagstiftning i en del avseenden, och så långt vi har den möjligheten i dessa frågor bör vi, enligt min uppfattning, använda oss av den.